Herr talman! Det regionalpolitiska beslut som vi står i beredskap att fatta är inte det första men väl det största. Det är ett av de till omfånget största riksdagsärendena under hela 1970-talet. Utskottet har haft att pröva 112 motioner, varav 50 väckta redan under den allmänna motionstiden. Bara motionerna representerar över 400 trycksidor, och till detta kommer en omfattande och komprimerad proposition. I motionerna har framställts ett mycket stort antal yrkanden. Man kan räkna på litet olika sätt hur många yrkanden vi egentligen haft att ta ställning till, men det torde röra sig om bortemot 400, utöver propositionens förslag. Arbetet har resulterat i en rekordlång hemställan med 193 moment. Även antalet reservationer — 67 stycken — torde vara rekord. Av reservationerna svarar centerpartiet för 38, moderaterna för 17 och socialdemokratiska ledamöter, i grupp eller enskilt, för 12. Och trots rekommendationen om begränsning av kammardebatterna har, herr talman, 55 ledamöter funnit anledning att begära ordet i ärendet. Det tyder på att det finns ett starkt intresse och engagemang i dessa frågor. 45 av motionerna har behandlat frågan om hur olika kommuner skall placeras i stödområden, och 132 olika kommuner berörs av motionsförslagen. Det säger sig självt att det varit svårt för utskottet att på den begränsade tiden av några veckor ta ställning till så omfattande förslag. Vi har gjort så gott vi kunnat, men jag är medveten om att man på åtskilliga punkter kan ha andra uppfattningar än utskottet. Utskottet har försökt skaffa sig ett beslutsunderlag genom att ta fram statistik m.m., som till en del redovisas i betänkandet. Vi har också tagit emot delegationer från olika län och landsdelar. Dessa personliga kontakter och informationer har varit värdefulla för oss. Likaså har vi haft stor glädje av de resor till olika län som vi har företagit. Att på platsen ta del av problem ger ju en annan dimension åt det hela än om man enbart studerar skrifter och lyssnar på framställningar i utskottets plenisal, och utskottet har anledning att känna tacksamhet mot länsstyrelser, landsting och kommuner i olika delar av landet som gett oss ett bättre underlag för vårt beslut. Eftersom jag är den sista i ”första utskottsrundan” vill jag begagna tillfället att instämma i den uppskattning av vårt kansli som kommit till uttryck. Jag vill säga att det är inte bara volymen det finns anledning att poängtera, utan jag vill ändå hävda — trots kritiska synpunkter som redan framförts — att det underlag som finns i betänkandet AU 1978/79:23 kan bli ett mycket gott instrument för en bättre regionalpolitik. Låt mig som utskottsordförande, herr talman, göra det något ovanliga att jag här direkt riktar ett tack till vår kenslichef Gunnar Grenfors och hans medarbetare för deras insats under denna arbetstyngda vårsession. Denna mandatperiod inleddes med regionalpolitik, och den avslutas med regionalpolitik. Cirkeln är sluten. Förslaget till regionalpolitiskt beslut har sina rötter långt tillbaka — i 1960-talet. Den mer aktiva lokaliseringspolitik som inleddes 1965 har följts upp av senare beslut. Början gjordes med 1967 års länsplanering och 1968 års riksdagsbeslut samt en ny länsplaneringsomgång 1970, som låg till grund för 1972 års beslut. På hösten 1976 beslöt riksdagen ånyo i de regionalpolitiska frågorna, och nu är vi alltså i dag beredda för ett nytt och kompletterande beslut. De mål för regionalpolitiken som stegvis utvecklats står fast. Propositionen säger att det är väsentligt att tillgången till arbete, service och god miljö blir så likvärdig som möjligt för människor i olika delar av landet. Även i fortsättningen måste de regionalpolitiska insatserna inriktas på att undanröja förvärvshinder och fördela arbetstillfällen inom landet, så att även regional balans kan uppnås. Andra viktiga mål är att ge människor en kommersiell och kulturell service samt en god miljö i vid mening. Den regionala balansen gäller inte bara förhållandet mellan olika regioner utan också förhållandet inom regionerna. I enlighet med 1976 års riksdagsbeslut framhålls i propositionen att stor vikt bör läggas vid en inomregional utveckling när det gäller bl.a. sysselsättning. Tryggheten i sysselsättningen ställer ju också krav på ett utvecklingsbart regionalpolitiskt system. Även arbetets värde för individen har varit en utgångspunkt för regeringens regionalpolitik. Samtidigt är full sysselsättning en förutsättning för att våra samlade resurser skall kunna användas på rätt sätt. Arbetslöshet är ett slöseri med mänskligt kapital. Om man har goda valmöjligheter i den lokala arbetsmarknaden så ökar människors möjligheter att bo kvar även om man byter anställning. Därför är det så viktigt med en väl differentierad arbetsmarknad. Ändå måste vi inse att det inte går att göra alla lokala arbetsmarknader jämbördiga. Det kommer att finnas skillnader mellan stora och små regioner i fråga om valmöjligheter på den lokala arbetsmarknaden. Men det måste ändå vara en ständig strävan att genom skilda lokaliseringsbeslut differentiera arbetsmarknaden även i de mindre och medelstora regionerna. I folkpartiregeringens regionalpolitiska förslag kan man spåra följande viktiga utgångspunkter för ställningstagandet: Det är de mest drabbade landsdelarna — sysselsättningsmässigt och befolkningsmässigt — som i första hand skall gynnas, dvs. skogslänen och Norrlands inland. En effektiv regionalpolitik måste innebära prioriteringar mellan landsdelar och kommuner. Syftet är att just åstadkomma en utjämning och därmed en balanserad utveckling. Regionalpolitiken måste ses i ett större sammanhang. En förutsättning för en framgångsrik regionalpolitik är att vi har en arbetsmarknadsoch industripolitik i övrigt som ger oss ett stabilt och dynamiskt näringsliv. Det är mot den bakgrunden, herr talman, som dagens regionalpolitiska förslag skall ses. Utskottets betänkande markerar att det finns en bred uppslutning kring huvudlinjerna i propositionen. Detta är nu liksom tidigare en stor tillgång. Det skapar garantier för att politiken ligger fast för ett företag som erhåller regionalpolitiskt stöd. Den rika motionsfloden kring regeringens förslag kan ge vid handen att det råder stor oenighet. I de drygt 100 motionerna har det framförts bortemot 400 yrkanden och ändringsförslag. En tung bit i sammanhanget har varit förändringar i stödområdesindelningen. För utskottet samfällt har det ändå blivit nödvändigt, precis som i propositionen, att göra en prioritering som åstadkommer verkliga skillnader mellan de mest drabbade och dem som har en mer gynnsam situation. Vidare har vi att ta hänsyn till de statsfinansiella ramarna. Med propositionens prioritering är det regionalpolitiska stödet i antal kronor i stort sett fördubblat. I stort kan också konstateras att propositionens förslag har hållit; detta gäller även stödområdesindelningen. Den yttre gränsen ligger fast. De förändringar som har vidtagits inom densamma har varit marginella — och jag skulle också vilja säga rimliga. Utskottet har när det gäller de 132 ändringsförslagen ställt sig bakom förändringar i tre fall. Det innebär att kommunerna Berg och Ragunda i Jämtland uppflyttas från stödområde 5 till 6 och Nordmalings kommun i Västerbotten från stödområde 3 till 4. Arbetsmarknadsutskottet har även tagit ställning för att kommunerna skall vara odelade, en tanke som propositionen hävdar men som man dock medgivit tre undantag ifrån. Utskottet fullföljer principen om att man inom resp. kommun skall ta ansvaret för den kommunala utvecklingen. Jag lyssnade på det inlägg som Jan-Ivan Nilsson gjorde i detta avseende. Han sade att här öppnas dörren för en mygelekonomi. Med hänsyn till att denna allvarliga anklagelse kom från en av utskottets ledamöter är det värt att notera att Jan-Ivan Nilsson själv har medverkat till tankegångar i den riktningen, t.ex. i fråga om den honom närstående kommunen Vännäs. I det fallet har centerpartiet slutit upp kring tanken att kommunen skall vara odelad. Sedan skulle jag vilja ställa en annan fråga till Jan-Ivan Nilsson med anledning av att han ville antyda att centerpartiet handlat konsekvent när det gäller stödområdesindelningen. Tittar man på de motioner som framlagts här i riksdagen i år från centerpartiet finner man att i partimotionen i januari refererade centerpartiet till sysselsättningsutredningens förslag, och där var man inne på en och annan tankegång om att dela de riktigt stora kommunerna. Jan-Ivan Nilsson har sedan i den partimotion som framlagts senare under våren kommit på helt andra tankar och förordat att man skall klyva även ytmässigt mycket små kommuner. Var står centern? I utskottets hemställan, som omfattar 193 punkter, har utskottet vid sin behandling av motionsyrkandena ställt sig bakom ett tiotal tillkännagivanden utöver de förändringar jag har nämnt beträffande stödområdesindelning en. När det gäller anslagsändringar inskränker sig utskottets justering till påslag om 2 milj.kr. i ett totalt anslag på över 1 600 milj.kr. per år. En justering som utskottet i enighet antagit gäller turismen i kommuner som tillhör det primära rekreationsområdet och som ingår i stödområde 3. Vårt förslag är att man i dessa kommuner skall erhålla stöd för investeringar i likhet med vad som sker i stödområde 4-6. Det innebär förbättringar för några kustkommuner i Norrland, för en del Bergslagskommuner, för Årjäng och Säffle i Värmland, för flertalet Dalslandskommuner och för Sotenäs, Strömstad och Tanum i Bohuslän. Man skulle kunna säga att vi har satt ”trea med spets” på dessa kommuner. Jag sade tidigare att detta regionalpolitiska förslag innebär en kraftig upprustning jämfört med vad som gäller i dag. Totalt sett kommer drygt 660 milj.kr. att ytterligare satsas per år, om detta förslag antas av riksdagen. Och det innebär en uppskrivning jämfört med dagsläget med ca 70 9» till ett totalt belopp av drygt I 600 milj.kr. om året. Flera kommuner som inte tidigare har varit med i stödområdet har enligt propositionsförslaget nu räknats in. Detta bör vi hålla i minnet när förslaget på dessa punkter kritiseras. Vi har också haft den bestämda uppfattningen i utskottet att vårt ansvar för statsfinanserna leder till att det inte går att utöka stödområdet ytterligare. En ytterligare ökning av antalet stödområdeskommuner innebär ju att de kommuner som nu ligger inom stödområdet automatiskt drabbas genom att de får en försvagning relativt sett. Många kommuner i stödområdena har ju en svår situation. Det har dokumenterats av alla. Och det är därför som utskottet har avvisat centerpartiets förslag liksom många enskilda motioner, förslag som skulle innebära att den yttre gränsen för stödområdet skulle förskjutas ytterligare söderut. Skogslänen och Norrbotten har en unik situation. Det har bl.a. markerats från regeringens sida med särskilda insatser genom det s.k. Norrbottenspaketet, som antogs av riksdagen i stor enighet. Jag skulle också vilja påstå att de förslag som utskottet presenterar för riksdagen här i dag också har väldigt mycket av bärande värdegemenskap. När jag betraktar de många reservationerna — de är 67 till antalet — så ser jag dem ändå mera som krusningar på ytan än kraftiga strömningar i annan riktning. Ingen av reservationerna har heller haft den tyngden att den kunnat samla någon större uppslutning i utskottet. Därför har propositionens förslag i allt väsentligt tillstyrkts. När det gäller reservationen 1 om regionalpolitikens förutsättningar och mål har socialdemokraterna i den en redovisning av hur man bedömer den egna regionalpolitiken från 1960 och 1970-talens början. Man är kritisk mot den förda näringspolitiken, och man understryker behovet av en aktiv sysselsättningsskapande politik som skulle kunna bygga på genomarbetade näringspolitiska program. Något konkret sådant program redovisas inte i reservationen, och det var väl heller inte att vänta. De höga målsättningar och många vackra tankar som socialdemokraterna framför i sin reservation kan man självfallet känna sympati för, men vackra målformuleringar löser ju inte problemen, och när de konkreta förslagen som regel saknas så innebär det att det skrivna endast är ett teoretiskt och otillräckligt aktstycke. I den centerpartistiska reservationen nr 2 har man koncentrerat sig på att upprepa värdet av en politik med decentralistisk inriktning. Men också här saknar man det konkreta innehållet, och inte heller här har utskottet låtit sig övertygas om att det är just reservationen 2 som skulle leda till det goda samhälle som centerpartiet säger sig vilja förverkliga. Vi har också tagit avstånd från en av huvudtankegångarna i centerpartiets motion, nämligen att stödområdet skulle utökas ytterligare. Vi menar att det inte går ihop att å ena sidan plädera för att göra ännu kraftigare satsningar inom stödområdena 5 och 6, dvs. i Norrlands inland, och å andra sidan breda ut stödområdet söderut till ytterligare ett 20-tal kommuner. När sådana krav framförs utan att kopplas ihop med väsentligt utökade resurser, ja, då leder detta inte till annat än att man tunnar ut och försvagar en kraftfull regionalpolitik — som är nödvändig om vi skall nå den balans som också centerföreträdarna säger sig vilja uppnå. Moderaternas huvudgrepp kan sägas vara att de vill ha mer generellt verkande medel i regionalpolitiken, och där är en tung punkt kravet på att lätta företagens kostnader genom generella sänkningar av socialförsäkringsavgifterna. Det innebär en försvagning av statsfinanserna med bortemot 1,5 miljarder per år, dvs. nästan lika mycket som hela den regionalpolitiska satsningen kostar. Utskottet är för sin del inte berett att biträda sådana tankegångar och avstyrker därför moderatmotionen. Vänsterpartiet kommunisterna har som sitt huvudyrkande avslag på hela propositionen. Man menar att en s.k. anpassningspolitik inte räcker, och så har man formulerat ett eget program där en mycket hård planmässig styrning är dominerande. Inget annat parti har gett de här tankegångarna sitt stöd, och därför har vpk-motionen avvisats. Jörn Svensson har i sin kritik här i dag fullföljt tankegångarna. Han underkänner hela vårt betänkande. Man kan säga att Jörn Svensson ändå är konsekvent, för det är inte första gången han gör det. När de här frågorna diskuterades i december 1976 skedde samma sak. Han sade att den då presenterade propositionen och det då lanserade utskottsbetänkandet var det märkligaste dokumentet hittills som hade passerat riksdagen. Han sade att dokumentet var helt meningslöst, och om jag förstår honom rätt är han inne på samma linje i dag. Det spelar ingen roll om det är socialdemokratiska eller folkpartistiska arbetsmarknadsministrar som skriver regionalpolitiska propositioner — de underkänns ändå helt i grunden av Jörn Svensson. Jag tror han har rätt när han i en mening i debatten 1976 sade att de var meningslösa därför att de mot bakgrund av de politiska utgångspunkterna hos sina tillskyndare gjorde att man kom till helt skilda slutsatser. Jag tror att det är ett riktigt konstaterande. Nu säger Jörn Svensson att vi gått i en fälla beträffande det statistiska materialet. Men vad vi haft att tillgå är det material som framför allt länsstyrelserna producerat, och vi har inte upplevt oss manipulerade av de skilda länsorganen ute i landet. Skulle det vara fallet skulle det naturligtvis vara mycket allvarligt. Det vore intressant om Jörn Svensson skulle kunna verifiera länsstyrelsernas manipulationer i det här fallet. Vi kan ändå konstatera att fler människor är i arbete i dag, och det är väl någonting positivt också för Jörn Svensson. Men förstod jag honom rätt var han inte ute efter att peka på de positiva sakerna. Ett annat påstående av Jörn Svensson var att klyftorna mellan de olika regionerna har ökat. Utskottet har tagit fasta på det genom att säga att skogslänen skall prioriteras. För den händelse det har passerat Jörn Svensson kan jag tala om att det står på s. 45 i vårt betänkande. Utskottet menar att man bör bygga vidare på de nuvarande regionalpolitiska medlen. Visserligen kan det göras effektivare, och vi hoppas att ytterligare resurser kan ställas till förfogande, men till skillnad från kommunisterna vill vi inte förkasta de här instrumenten. Utskottet står enigt bakom bedömningen att genom statliga styrmedel påverka lokaliseringen av industrioch serviceföretag och att uppmärksamma de regionalpolitiska aspekterna även i samband med den offentliga sektorns utbyggnad. Men att i regionalpolitikens namn lägga hela beslutanderätten i samhällets hand över investeringar och lokaliseringar, det har inte utskottet varit berett att instämma i. Jag tror inte heller att vi genom strängare lagar och mer detaljstyrda politiska beslut kan skaffa fler jobb. Det som är väsentligt för svenskt näringsliv i dag är att vi satsar på en ekonomisk politik och en näringspolitik som ger grund för att sysselsättning kan skapas. Det är ingen nyhet att vi har skilda synsätt i de frågorna, och därför har vi också den här gången avvisat vpk:s förslag. Vidare avvisar vi den socialdemokratiska reservationen 25, i vilken man framhäver värdet av en framtida fullmaktslag för etableringskontroll. Utskottet har, som jag tidigare nämnt, tagit fasta på principen att en kommun inte skall delas på flera stödområden. Vi har sagt att det är möjligt att undvika det. Att en kommun är odelad innebär inte att man inte kan göra differentieringar, dvs. variera stödet inom ramen för de maximiregler som gäller. Vi har också sagt att det i vissa fall kan bli nödvändigt att överskrida de schabloner som inom ramen för systemet tillämpas för maximalt stödbelopp per nytillkommet arbetstillfälle. I undantagsfall finns det ju möjlighet att medge att maximireglerna för det totala stödet överskrids. När den möjligheten föreligger, så menar vi att det ligger i linje med decentralistiska tankegångar att låta kommunerna avgöra bedömning och prioritering av planering för näringslivet och industrins utveckling i den egna kommunen. Herr talman! Jag har inte möjlighet att mer ingående kommentera de olika reservationerna. Utskottets ställningstagande framgår ju också av betänkandet, där vi konstaterar att de regionalpolitiska strävandena har förstärkts. I dag är vi beredda att gå ett steg vidare. Det är ett rejält steg, eftersom det rör sig om nära nog en fördubbling av den ekonomiska insatsen från statsmakternas sida. Och målet med en god regionalpolitik är ju att ge alla tillgång till arbete, service och bra miljö, oavsett var man bor i landet. Regionalpolitiken skall även bidra till att vi effektivt utnyttjar våra resurser i olika delar av landet. Men regionalpolitiken, liksom arbetsmarknadspolitiken, måste alltid ses som ett komplement. Det var någonting som jag hade anledning att säga i den allmänpolitiska debatten, och jag upprepar det här: Det är den ekonomiska politiken och näringspolitiken som ligger till grund för utvecklingen. Därför krävs det en expanderande ekonomi, som kan ge utrymme för ökning av sysselsättning, men också för att stödja underförsörjda områden. Liksom för regionalpolitiken är målet för den ekonomiska politiken att bereda arbete åt alla. Det finns alltså ett egenvärde i regional balans, att kunna bo kvar i sin hembygd. Det är kanske den viktigaste aspekten för många. Ofta byter man hellre jobb än flyttar. Den yrkesmässiga rörligheten känns mer riktig än att acceptera den geografiska. För alla, även för dem som bor i storstaden, ligger det ett värde i en levande landsbygd, där 1. ex. jordbruksmarken hålls intakt. Tillgång till lokal service och kommunikationsmöjligheter är också nödvändiga, något som i sin tur kräver lokal basefterfrågan. Ingen skall tro att vi har lyckats lösa alla problem med de åtgärder som vi nu beslutar om. Sverige brottas ju med ovanligt svåra regionalpolitiska problem. En blick på kartan räcker för att inse att förutsättningarna att skapa en perfekt regional balans på exakt lika villkor för alla oavsett bostadsort inte är så goda. Inte ens länder som är så tätbefolkade eller till ytan små som Belgien och Storbritannien har lyckats. Det regionalpolitiska förslag som regeringen här har presenterat och som utskottet i allt väsentligt har tillstyrkt är ändå ett gott aktstycke, väl värt att se också i internationell jämförelse. Det instrument som regionalpolitiken utgör är förenklat, förbättrat och nästan fördubblat. Det kommer att vara ett bra verktyg när det gäller att förverkliga en balanserad utveckling och ett rundare Sverige.

Herr talman! Det är tydligt att utskottsrepresentanten inte har haft några som helst tankar eller försökt komma med några analyser av det material som han egentligen är satt att läsa, ta ansvar för och dra slutsatser ur. I stället försöker han skylla på länsstyrelserna, som skall stå till tjänst med detta. Ja, men länsstyrelserna har ju använt detta material för något helt annat. De har haft det såsom en grund för en analys av vissa förhållanden i sina län. De har också annan statistik till sitt förfogande, vilket jag mycket väl vet. De har inte använt detta material för samma ändamål som ni, nämligen för påståenden om hur förhållandena mellan olika regioner har utvecklats. Det är ju inte länsstyrelsens sak att göra nationella bedömningar av de regionala problemen och dessas sammanhang med de nationella. Elver Jonssons hela anförande är ett typiskt exempel på den företeelse som jag i början försökte slå emot, nämligen frasens oerhörda makt över verkligheten. Här säger Elver Jonsson att vi skall ha arbete åt alla. Ute i verkligheten stiger arbetslösheten och ökar utslagningen. Vi kommer allt längre från målsättningen arbete åt alla. Vi skall ha ökad regional balans, säger han. Ja, men vi får inte ökad regional balans utan större obalans. De hårdast drabbade skall gynnas, säger Elver Jonsson. Ja, men de hårdast drabbade gynnas ju inte. Helt andra gynnas. Storkapitalet som flyttar ut gynnas, medan däremot glesbygderna och de regioner som redan tidigare varit nedtryckta blir ännu mer nedtryckta. Jag har ju visat detta. Försök motbevisa mig. Gör någon gång en självständig analys. Var inte bara ett maskformigt bihang till alla experter som serverar statistik. Det är ju ni som skall ta ansvar för tolkningen av statistiken. Det kan inte experterna göra åt Cirkeln är verkligen sluten, som Elver Jonsson säger. Er regionalpolitik har inte åstadkommit någonting av vad den påstår sig åstadkomma. Överallt i Europa finns denna regionala kris: Bretagne, Syditalien och Sverige, dessa ytterområden i Europa som drabbas av den allmänna koncentrationen mot ett stort centrum inom EG i Västeuropa och som hamnar i utglesningssituationer. Tidigare var det i huvudsak norra Sverige som var drabbat av en kolonial utglesningssituation. Nu blir allt större delar av landet berörda, bl.a. beroende på den enorma kapitalflykt ut ur landet som ni heller aldrig vill diskutera här i kammaren. Då frågar jag: När dessa problem ökar — vilket de obestridligen gör — vilka slutsatser drar ni? Vilka perspektiv har ni? Svar: Inga.
Herr talman! Utskottets ordförande sade att vi hade riktat kritik mot regeringen men inte presenterat några alternativ — ett gammalt debattknep som man från folkpartiregeringens sida ofta använder. Jag vill bara uppmana Elver Jonsson och andra folkpartister att läsa snabbprotokollen från den näringspolitiska debatt som förekom i förra veckan och där våra talare presenterade socialdemokratins näringspolitiska program. Det finns alltså till läsning i förra veckans snabbprotokoll.

Herr talman! På en punkt vill jag instämma med Jörn Svensson. Hans uttryck ”frasens makt över verkligheten” tycker jag också är en bra karakteristik av majoritetsförslaget och av Elver Jonssons anförande alldeles nyss. Elver Jonsson pekade på den stora uppslutning som majoritetsförslaget har fått i utskottet. Ja, det rådde mycket stor uppslutning kring flyttningspolitiken också och stor uppslutning kring de felaktigheter i regionalpolitiken som vi nu kan iaktta. Vi kan väl ändå konstatera, som Jörn Svensson gjorde, att den regionala obalansen är större nu än 1965 och att det inte finns något reellt innehåll i talet om att de mest drabbade orterna skall gynnas. Verkligheten är ju den att de svagaste arbetsmarknaderna kommer i sämre konkurrenssituation i förhållande till de bättre arbetsmarknaderna enligt det förslag som nu föreligger. Jag frågade förut Birger Nilsson varför man inte på socialdemokratiskt håll kunde acceptera centerns förslag i sju punkter för de svagaste arbetsmark naderna. Vårt förslag innebär ingen nettokostnad för samhället. Det är det mest rationella och minst kostsamma alternativet att förbättra de svagaste orternas konkurrensmöjlighet gentemot dem som har det bättre ställt. Jag måste också ställa frågan: Varför kan inte folkpartiet gå med på detta? Vi föreslår också resurser, och på den punkten nödgas jag korrigera Elver Jonsson. Vi föreslår resurser för våra reformer även i den här frågan. Och skulle pengarna ta slut, är vi beredda att ställa ytterligare medel till förfogande. Det innebär som sagt inte någon nettokostnad för samhället. Elver Jonsson har, tror jag, inte uppfattat idén med de konkreta förslag som vi för fram. Förslagen innebär en inriktning mot ett decentralistiskt samhälle. Jag har tidigare kritiserat att ”myglet”, trappspringet och uppvaktningarna skall bli konstanta medel i regionalpolitiken, så som man nu har lagt upp det med att varje kommun skall utgöra en enhet. Jag har tagit Skellefteå som exempel. Sten Svensson har försökt visa hur man kan göra en differentiering inom Skellefteå kommun. Den redovisade differentieringen beror i hög grad på att medel används till olika saker när man gör investeringar. Att vi har gått med på inplacering av Vännäs i stödområde 5 beror på att enligt vår mening behövs det två steg mellan Umeå och Vännäs. Vi gjorde den realistiska bedömningen att när majoriteten flyttade upp Vännäs i grupp S och behöll Umeå i grupp 3 så måste Vännäs ligga i område 5, även om det ur inomkommunal synpunkt kan diskuteras.

Herr talman! Jag måste be att få korrigera Elver Jonsson på två punkter. Han sökte göra gällande att vårt förslag vad gäller sänkning av löneskatten skulle leda till en försvagning av budgeten med 1,5 miljarder. Det är inte riktigt. Det är sant så långt att sänkningen i effekt motsvarar 1,5 miljarder, men då vill jag påpeka att vi i våra reservationer har visat att vi sparar 637 miljoner genom att minska på anslagen till selektiva åtgärder. Syftet med sänkningen av arbetsgivaravgiften är att den skall leda till att statens kostnader för olika stödåtgärder — arbetsmarknadspolitiska insatser, beredskapsarbeten och annat — skall minska. Rent allmänt sett, Elver Jonsson, måste vi föra en politik som leder till att vi successivt kan avveckla subventioner av skilda slag. Det är naturligtvis svårt att beräkna de finansiella konsekvenserna av vårt förslag, men ett räkneexempel kan vara belysande. Anta att arbetsgivaravgiftssänkningen får till följd att sysselsättningen ökar med 10 000 personer, varav hälften motsvarar en övergång från tidigare beredskapsarbeten eller liknande. Som en följd härav bör statens och kommunernas skatteinkomster öka med drygt 150 milj.kr. Kostnaderna för beredskapsarbete bör samtidigt minska med lågt räknat 200 milj.kr. Gör man en sådan ekonomisk analys av de finansiella effekterna så får man ett helt annat utslag än det som Elver Jonsson försökte göra gällande. Sedan vill jag korrigera Elver Jonsson på en annan punkt. Han vill göra gällande att vi har en stor uppslutning bakom de selektiva åtgärderna i betänkandet. Så är inte fallet, det vittnar ju de många moderata reservationerna om. Regeringsförslaget om regionalpolitiken är bra på en del punkter, och dem har vi ställt oss bakom. Men vad vi har reagerat mot är att selektiva åtgärder ges en dominerande roll. Det behövs förvisso särskilda stödåtgärder, men litar man helt till detta system får man lätt en osund subventionsekonomi som inte ger hållfasta arbeten och leder till att redan existerande verksamheter konkurreras ut. Alla selektiva stöd i det nya systemet kommer att bli svåra att överblicka och leda till en byråkrati som särskilt de mindre företagen får svårt att hävda sin rätt i. Vi har uppfattat att regeringen denna gång mera har försökt att anpassa sitt förslag till majoriteten i sysselsättningsutredningen än att fullfölja trepartiregeringens politik.

Herr talman! Jan-Ivan Nilsson beklagade att jag ägnade mig åt fraser, men frågan är om inte det uttrycket slår tillbaka litet på honom själv. Å ena sidan ställer man enigt upp med utskottet om att satsa på de svaga regionerna och å andra sidan är man beredd att utöka stödgränsen för ytterligare ett tjugotal kommuner. Detta kan inte gå ihop. Nu säger visserligen Jan-Ivan Nilsson att om pengarna tar slut är man beredd att satsa mer. Men var hittar vi det löftet i centerförslaget? Sedan till påståendet att man myglar i Skellefteå. Det är naturligtvis en utomordentligt allvarlig anklagelse, som jag tror att man säkert kan bemöta därifrån. Men hur kommer det sig att det skulle bli mygel i Skellefteå men inte i Vännäs? Kan Jan-Ivan Nilsson tala om vad skillnaden är? Där har ni ju ställt upp på den odelade kommunen. Sten Svensson sade att jag inte har givit en riktig bild av moderaternas framtoning av sin egen politik. Jag kan delvis hålla med honom om det — det var kanske en ofullständig bild att tala om att det var fråga om en inkomstminskning på knappa 1,5 miljarder. Men klart är ändå, och det har Sten Svensson själv intygat här, att man är beredd att försvaga de regionalpolitiska stöden med flera hundra miljoner kronor. Det är alltså riktigt att tillägga det. När det sedan gäller enigheten och uppslutningen i utskottet är det klart att om vi tar bort resonemanget kring generellt-selektivt, så är det en betydande enighet även om vi räknar in moderata samlingspartiet. Jag vill hålla med Jörn Svensson i hans påstående att läget är allvarligt. Det vet vi ju, och därför förstärker vi regionalpolitiken med omkring 70 96. Faktum är också att ERU visar i sin utvärdering av regionalpolitiken att det har skapats kanske 18 000-20 000 nya permanenta industrijobb. Jag kan också hålla med Jörn Svensson så långt att det statistiska materialet kan ha sina brister — det har f. ö. också de siffror som Jörn Svensson har tagit fram. Utskottet har varit på det klara med materialets brister och vet att det material som redovisas i betänkandet endast är en del av de data vi har framför oss. Nej, Jörn Svensson, vi har inte ägnat oss åt statistiskt illusionsmakeri — det tror jag att Jörn Svensson gör bättre själv. Vi har, som jag tidigare sagt, redovisat och tagit hänsyn till faktorer och argument som inte går att fånga in i statistiska hårddata.

Herr talman! Elver Jonsson säger nu att vi från centern inte har anvisat medel för de ökade insatser vi föreslår. Jag ber då att få rekommendera utskottets ordförande att läsa reservationerna. Där föreslår vi nämligen ökade medelsanslag för de insatser som vi föreslår i vår partimotion och i våra reservationer. Vi föreslår också att stödet till de centrala delarna inom de största orterna skall sänkas, och att det skall höjas utöver propositionens förslag för ytterområdena. Delade kommuner föreslogs också av sysselsättningsutredningen, en princip som stöds av kommunerna, länsstyrelserna och landstingen. Det här förslaget går alltså utskottsmajoriteten emot, och det medför att vi får ett system med mygel. Vi får ett system som förutsätter uppvaktningar och besök av olika slag. Det förutsätter engagemang från politiker och företag för att pressa fram ett för varje enskilt fall rimligt regionalpolitiskt stöd. Det är inte i Skellefteå man myglar— att påstå det tycker jag f. ö. var ett fult debattekniskt knep — utan det är systemet som förutsätter ett ständigt uppvaktande och resande och att folk får anslå tid till sådant alldeles i onödan. Det är alltså systemet som sådant jag talar om, givetvis inga speciella orter.
Herr talman! Jag måste vidhålla att vår kritik av folkpartiregeringens förslag på den här punkten verkligen är väl underbyggd. Vi menar att man här har försökt att anpassa förslaget mer till sysselsättningsutredningens majoritet än till strävan att fullfölja trepartiregeringens politik. Regeringen har alltså försökt vrida den politiken mer åt vänster, och då blir det en slagsida till förmån för mera selektiva subventionsåtgärder i förhållande til! generella åtgärder. Belöningen från socialdemokraterna har ju inte heller uteblivit. Vi kan utläsa det direkt i betänkandet, i socialdemokraternas reservation nr 1, där det står: ”De förslag rörande regionalpolitikens framtida inriktning och resurser som riksdagen nu har att behandla utgör i allt väsentligt en uppföljning av tidigare förslag från sysselsättningsutredningen, som i sitt betänkande om regionalpolitiska stödformer och styrmedel löst sin utredningsuppgift i enlighet med direktiv från socialdemokratin i regeringsställning. Ser man till regionalpolitiken i snäv bemärkelse har regeringens förslag kommit att bli ett uttryck för kontinuitet från den socialdemokratiska regeringen.” Med hänvisning härtill är det naturligt att vi moderater är litet oroade över den kurs som folkpartiet slagit in på när det gäller regionalpolitiken. Vi menar att det finns all anledning att med kraft fullfölja de åtgärder som vi var överens om 1976 och att förverkliga de uttalanden som innefattas i regeringsförklaringen från den 8 oktober 1976.

Herr talman! Elver Jonsson beskyller mig uttryckligen för att tillämpa statistiskt illusionsmakeri. Jag efterlyser på det skarpaste underlaget för det påståendet, för det redovisades inte något sådant. Jag har försökt göra en metodkritik genom att ta fram data ur ert material som enligt min åsikt inte håller för dessa speciella syften. Jag har tagit fram andra data som jag anser vara de mest relevanta. Jag är medveten om att också de har vissa svagheter, men de är inte så allvarliga när man gör inomregionala jämförelser. På det här sättet har jag kommit fram till en bild som är oerhört tydlig och som stämmer med allmäneuropeiska tendenser. På vilken punkt vill Elver Jonsson motbevisa mig och påstå att detta är statistiskt illusionsmakeri? Ni är ju inte i stånd att själva göra en seriös analys, utan ramlar i första bästa metodfälla så fort ni ser en siffertabell. Vårt avslagsyrkande när det gäller propositionen har ett speciellt motiv. Vi menar inte att utskottet skulle acceptera våra politiska eller ideologiska och värdemässiga utgångspunkter. Det är inte det som är det väsentliga — de är annorlunda än era, det kan vi konstatera. Oavsett vilken ideologisk utgångspunkt man har måste man enligt vår mening i vissa situationer vara beredd att respektera sanningen, att se vad som verkligen har hänt. Man måste då konstatera: Det här räcker inte. Vi har haft fel. Vi har hanterat frågan på ett sätt som inte står i proportion till problemen. Vi måste börja tänka och handla på ett helt nytt sätt — sedan kan man diskutera på vilket sätt. Ute i Europa ser vi nu en mycket oroväckande och tydlig rörelse in emot centrum, in mot de stora industrioch handelsområdena i centrala Västeuropa. Ute i ytterregionerna ligger Syditalien, där ligger Bretagne, där ligger Skottland, där ligger Norrland och där ligger faktiskt allt större delar av Sverige, som hotar att bli ett slags koloniala bihang till denna maktansvällning, denna koncentration av ekonomin till storstadsområdena i de centrala EG-staterna. Nu konstaterar vi att regionalpolitiken icke har skyddat Norrland från denna utveckling. Tvärtom har situationen blivit värre och börjar sprida sig till allt fler delar av Sverige, och detta hänger samman med en mycket omfattande kapitalflykt från landet som gör att de lokaliserbara enheter som är kvar, det kapital vi har att lokalisera ut, inte längre finns. Då måste jag fråga mig: Varför är dessa perspektiv över huvud taget inte framtagna? Är ni inte alls medvetna om detta problem, dess storleksordning, dess existens? Har ni inga perspektiv framåt? Är folkpartiregeringens perspektiv bara att hålla sig fast så mycket som möjligt till den 16 september?

Herr talman! Även om Jörn Svensson är bister i sin kritik, vill jag se det som positivt att han har en mjukare framtoning i dag än förra gången vi diskuterade regionalpolitiken, då han sade att arbetsmarknadsutskottet saknade insikt, avsikt, utsikt och åsikt. Nu är han medveten om att det finns problem, men trots detta har han fått sig en tydlig bild förelagd. Han hoppas att vi kan tänka på ett nytt sätt, och han vill att vi skall göra en framgångsrik analys. Jag har sagt att vi har tagit hänsyn till en rad faktorer, även de statistiska. Men de åsikter vi har grundat vårt ställningstagande på är inte fångade enbart i statistiska hårddata. Vi har försökt göra analyser, bedömningar och avvägningar också på andra grunder. Låt mig upprepa att våra besök och våra samtal med tjänstemän och förtroendemän ute i länen har spelat en väldigt stor roll för de slutsatser som utskottet har dragit. Jan-Ivan Nilsson upprepar centertankegången att det är de centrala delarna i en kommun som skall klassas ned när det gäller stödområden, eftersom länsstyrelserna i något fall har önskat det. Han säger att det är väl inte i Skellefteå man börjar mygla, utan det är systemet som leder till det. Men varför tar inte Jan-Ivan Nilsson upp det problem jag pekade på? Ni accepterar ju att i Vännäs skall man ha någonting annat än vad ni pläderar för i er principiella uppläggning. Om det nu blir så otäckt för kommunerna, som enligt vår uppfattning — och vi vill ändå se det hela decentralistiskt — skall få bestämma själva över sina kommunala planer, varför har ni då gått med på att sätta kommunen Vännäs i den här knipan? Avslutningsvis, herr talman: Vad har då folkpartiregeringen velat föreslå när det gäller regionalpolitiken? Grunden är ju den ekonomiska politiken. Vi har medverkat till ett bättre kostnadsläge, som leder till ett mera framgångsrikt näringsliv än om t.ex. socialdemokraterna hade styrt utvecklingen. Vi har varit med om att satsa på en offensiv industripolitik. Vi har lagt fram en Norrbottensproposition, som riksdagen i allt väsentligt har tagit. Naturligtvis kan vi i detaljfrågor ha olika utgångspunkter, men för oss har det varit angeläget att bedriva en offensiv och framgångsrik ekonomisk politik. Till detta vill vi nu lägga en regionalpolitik som kan bli ett gott komplement när det gäller ett framtida bättre Sverige.

Herr talman! Diskussionen när det gäller regionalpolitiken har pågått några timmar och kommer att pågå ytterligare flera timmar framöver. Det dominerande intrycket jag har fått av debatten är att de tre borgerliga partierna, som satt tillsammans i kanslihuset, i dag är fullständigt oeniga när det gäller de regionalpolitiska satsningarna inför framtiden. Där är centerpartisternas försök att framstå som de verkliga förkämparna för regionala insatser, där är moderaternas inställning att åtgärderna skall bestå av generella medel, och där är folkpartiet som i stort sett sluter upp bakom den regionalpolitik som vi har beskrivit — Sten Svensson skildrade den här i sitt inlägg. Jag vet inte om ni blev miljöskadade och om det är på grund av något slags hat som ni i dag är så oense i dessa frågor. Men om en sak har ni varit ense, nämligen när ni talar om den oerhört fina ekonomiska politik som ni så framgångsrikt har bedrivit under den tid ni satt i trepartiregeringen. Ni talar vidare om ett bättre kostnadsläge och om arbetsgivaravgiften. Det verkar som om ni är fullständigt nöjda med resultatet av er politik, som har lett till en så stor upplåning att Sveriges statsskuld är större än någonsin förut. Vidare har vi 300 000 människor utanför den reguljära arbetsmarknaden. — Och det kallar ni en framgångsrik ekonomisk politik. Jag kallar det för en katastrof för Sverige — om jag ser det hela även ur framtidssynpunkt. Jag är verkligen ganska förvånad över att ni kan vara nöjda med nuvarande förhållanden. Ni talar om sänkning av arbetsgivaravgiften. Jag säger att det är en direkt överföring från löntagarna till dem som äger industrierna. Vartenda öre som arbetsgivaravgifterna minskats med är pengar som redan räknats av i avtalsrörelsen — alltså någonting som ni har fört över till dem som har det bäst ekonomiskt. Herr talman! Detta var några ord om det jag har fått ut av den hittillsvarande debatten. Under de 15 år som regionalpolitiken har diskuterats i riksdagen har det alltid varit långa debatter. Dagens debatt kommer, som jag förut sade, inte att utgöra något undantag, och kanske den fortsätter i morgon också. I tidningarna och i riksdagens korridorer talar man ibland litet föraktfullt om att det i dag är Hembygdens dag i riksdagen. Jag tycker att det är fullständigt naturligt att varje riksdagsman har ett speciellt intresse för frågan om hur sysselsättningen och försörjningen skall ordnas för dem som bygger och bor i hennes eller hans hembygd. Det kunde ha varit intressant att gå tillbaka till de gångna 15 årens diskussioner och beslut. Låt mig bara konstatera att debatten i andra kammaren den 16 och 17 december 1964 pågick i 13 timmar. Man kan lägga till 7-8 timmars debatt i första kammaren och kan då konstatera att vi hade ca 20 timmars debatt vid det tillfället. Debatten rörde sig om hur man skulle motverka den avflyttning som hade skett från landsbygden — särskilt i norr — och vad som var orsaken till den. Man konstaterade då som nu att det var en tilltagande stordrift som var orsaken. Dåvarande ledamoten i andra kammaren, numera landshövdingen i Gävleborgs län, Hans Hagnell, använde en del siffror, bl.a. sade han att på 1930-talet fanns det 2 100 slakthus och slaktare — 1964 fanns det 49 st. Jag skulle kunna fortsätta med siffror och tala om mejerier och mycket annat som har lagts ned. Låt mig bara konstatera att övergången till stordrift fortsätter, men i dag är det industrier som för 15 år sedan ansågs som stora och moderna som riskerar att bli eller som redan är nedlagda. Jag behöver bara nämna Hissmofors och Hörnefors! Låt mig återge bara en liten bit ur centerpartiets huvudreservation, nämligen nr 2. Där heter det: ”Utskottet vill understryka att vi fortfarande har ett samhälle som i hög grad är och kommer att vara präglat av koncentration. Det krävs därför kraftfulla insatser och en uttalad politisk vilja att verka i decentralistisk riktning.” Låt mig ställa frågan: Var finns den stora koncentrationen i dag? Denna fråga kan jag själv svara på. Den finns inom det enskilda kapitalägandet, ägandet av fabriker, mark o. d. Jag vill ställa frågan till centerpartiet: Hur vill ni bryta den maktkoncentration som finns? Detta är ju grunden för det hela. Vad som är nytillkommet och som man snuddat vid i denna debatt är att problemen spritt sig till andra delar av landet. I dag är det också de gamla bruksorterna som kommit in i farozonen. Många har redan drabbats av företagsdöden eller av den s.k. naturliga avgången utan att ha fått någon annan industri som ersättning. Skogsindustrins problem känner vi alla till. Låt oss ta de små orterna som tidigare haft ett litet sågverk men som i dag hotas inte av avsättningssvårigheter eller av olönsamhet utan på grund av att de inte längre får tag i råvara. Detta understryker att en aktiv regionaloch sysselsättningspolitik måste kombineras med en aktiv näringspolitik, som gör det möjligt att ge människorna sysselsättning. Detta tar vi upp i den socialdemokratiska reservationen 1, där de grundläggande frågorna behandlas. Birger Nilsson har emellertid redan berört detta, varför jag bara kan instämma i hans anförande. Här har talats om flyttning och allt möjligt annat. Låt mig påminna centerpartiet om vad detta tillsammans med folkpartiet skrev i Mittensamverkan 68. Då hette det: ” Näringslivets utveckling och anpassning till ett ökat utbyte av varor och tjänster med andra länder — vilket är ett väsentligt led i den allmänna levnadsstandardens höjning — förutsätter rörlighet hos såväl kapital som arbetskraft ——-. Vid geografisk flyttning av arbetskraften är det angeläget att bostadsförhållandena har ordnats i den nya orten.” Detta visar att man har haft litet olika uppfattningar i det här sammanhanget. Låt mig emellertid tillägga att de fria marknadskrafterna icke, vare sig i Sverige eller någon annanstans i västvärlden kunnat lösa frågan om sysselsättning och om regional balans. Jörn Svensson har redan varit inne på detta problem. Den fria företagsamheten utnyttjar ländernas problem till att föra en utpressningspolitik när det gäller att placera sig i den eller den regionen inom landet. När det gäller de multinationella företagen håller de auktion mellan länderna. Ford Motor Company skulle t.ex. bygga en fabrik i Europa vilken skulle ge sysselsättning åt 8 000 människor. Nu blev den inte av, men Frankrike lovade ett bidrag på 2 miljarder kr., Österrike 1,5 miljarder plus tomter och andra förmåner. Detta visar hur svårt vi kommer att få om vi inte bryter den ekonomiska maktkoncentrationen. Situationen är likadan i Sverige. Under den tid som de borgerliga haft makten i kanslihuset har företagen kunnat få det ena bidraget efter det andra för att de inte omedelbart skulle lägga ner verksamheten och ställa tusentals arbetare utan sin försörjning, men det lämnades från deras sida inte något löfte om att de skulle bedriva sin verksamhet även i framtiden. Detta har skapat problem för enskilda människor som blivit ställda utan jobb. De har också brutits ut ur den samhällsgemenskap som det ger att ha ett jobb. Jag behöver i detta sammanhang bara nämna 400 milj.kr. till Norrlands Skogsägare och därefter flytta ner till Billerud-Uddeholm med 40 milj.kr. Vi skulle kunna göra uppräkningen ganska lång. Lägg därtill det 75-procentiga statsbidraget till beredskapsarbete, 25-kronan och en massa sådana saker. Det är mot denna bakgrund man skall se vår reservation 25 om behovet av en framtida fullmaktslag för etableringskontroll. Vi slår där fast att ekonomiska stimulanser inte är tillräckliga för att få ett företag att etablera sig i en region som är lämplig från regionalpolitisk synpunkt. Även om man, kammarledamöter, hänger upp en aldrig så aptitlig morot framför en övermätt åsna går den inte. Det är likadant med en hel del företag i dag. De vet med sig att så länge vi har en borgerlig regering är det bara att gå till den, så får de bidrag utan någon som helst motprestation. Vi anser att en fullmaktslag skulle utgöra ett lämpligt påtryckningsmedel för att åstadkomma en aktivare regionalpolitik. Men låt mig åter påpeka att vi bara kan lyckas om vi bedriver en expansiv näringspolitik, där samhället och de anställda har ett ökat inflytande över företagsamheten. Denna vår grundinställning framgår av reservationen 18, där vi kräver kollektivavtal och kommunal styrelserepresentation för att ett företag skall vara berättigat till stöd. I propositionen och utskottsbetänkandet avfärdar man sysselsättningsutredningens förslag om att kollektivavtal bör finnas med argumentet att det skulle innebära krav på organisationstillhörighet. Detta är fullständigt fel. Man kan teckna kollektivavtal utan att vara med i någon organisation. Och meningen med vårt förslag är att de anställda i företag som staten stöder skall tillförsäkras samma anställningsförhållanden som anställda i andra företag. Tag t.ex. trygghetsförsäkringen, där många anställda på grund av att de inte har kollektivavtal har gått miste om ersättning! Lokaliseringen av företag sker ju för att en kommun har det besvärligt med sysselsättningen. Nog bör kommunen då, när ett företag etablerar sig där eller bygger ut och får statligt stöd, få möjlighet att direkt i styrelsen ta del av företagets planering och framtid. I detta fall kan jag inte förstå de borgerliga partierna. De talar om länsdemokrati och demokrati på olika områden, men i nästa andetag säger de att kommunerna inte behöver ha insyn i företagen. Så några ord, herr talman, om stödområdesindelningen och utskottets principiella ställningstagande, att en kommun skall vara en planeringsenhet. Jag har full förståelse för alla de motionärer som har velat ha sin kommun och sitt län inplacerade i någon stödområdesgrupp eller uppflyttade till en högre grupp. I stort har man i motionerna följt de förslag som länsstyrelsen har insänt, men trots det har utskottsmajoriteten inte kunnat gå med på motionsyrkandena. Jag förstår också dem som nu jämför de olika tabeller som är fogade till utskottsbetänkandet som bilagor. Jag kan själv konstatera att den bygd som jag kommer från, Östra Kronoberg, har arbetslöshetssiffror och förvärvsfrekvenser som är klart sämre än medeltalet för landet och även för kommuner som nu kommer in i stödområdet. Trots det har jag varken motionerat eller stött någon motion som har tagit upp dessa problem. Anledningen till det är att utskottet återigen föreslår riksdagen att ge regeringen till känna att stöd utanför stödområdena bör kunna beviljas på samma sätt som hittills, när det föreligger särskilda skäl. Dessa särskilda skäl kommer, herr arbetsmarknadsminister, att dyka upp litet överallt i vårt land, och dessa kommuner och orter måste få hjälp och stöd inte enbart med regionalpolitiska medel utan också genom näringspolitiska åtgärder. Om vi inte kan klara de gamla bruksorterna, får vi ingenting över att bedriva lokaliseringspolitik med i övriga delar av landet. Det är likadant när det gäller delningen av kommuner. Här skriver vi fast — vilket Sten Svensson på ett bra sätt belyst — hur vi menar att man inom en kommun, som enligt vår mening skall vara den minsta planeringsenheten, själv skall styra företagen. Man skall där kunna differentiera stödet och även kunna överskrida maximireglerna för det totala stödet. Intresserade hänvisas att studera vad utskottet skriver beträffande de principiella frågor som jag här nämnt. Jag tror att det är oerhört viktigt att kommunerna kan vara en enhet och att man planerar utifrån dem. Jan-Ivan Nilsson talar om mygelekonomi o. d., men då vill jag säga att han skall tala ganska tyst om det. Han säger också att vi inte begriper verkligheten. Ja, det kan man ju säga när man anser att man har hela sanningen bakom pannbenet och att ingen annan begriper någonting. Herr talman! Det är nog sista gången som jag är uppe och talar om regionalpolitik i det här huset. Det sägs ibland att vi politiker tar till fina ord vid högtidliga tillfällen. Vi talar om garanti, om valfrihet och om meningsfullhet, och vi använder uttrycket Vi flytt int. Men jag har en känsla av att vi bör vara litet försiktiga i våra uttalanden, så länge vi icke skapat en grund för att kunna ge människorna allt det som vi lovar dem här från talarstolen. Vi politiker skulle få ett betydligt bättre anseende här i landet om vi icke lovade så mycket till de människor som skall träda ut i arbetslivet eller som slås ut på olika områden och blir ställda utanför gamla fabriker. Det har t.ex. kommit brev i dag från Hissmofors. Låt oss inte lova människorna där alltför mycket. Låt oss i stället konstatera att vi måste ha ett starkt samhälle för att kunna ge människorna den trygghet som de behöver. Detta mål kan vi enbart nå genom att ge samhället inflytande över det ekonomiska livet.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
Herr talman! Bengt Fagerlund åberopade mitt uttalande beträffande mygelekonomin som jag menar att majoriteten nu föreslår formligen skall bli ett medel i regionalpolitiken. I det sammanhanget vill jag bara rekommendera Bengt Fagerlund att ta kontakt med sina socialdemokratiska vänner i Skellefteå som har ansvaret för kommunalpolitiken där och gärna också med andra berörda. Då får han säkert belägg för riktigheten i vad jag sagt. Här har man problemen alldeles inpå sig. Sedan vill jag instämma med Bengt Fagerlund i hans rekommendation att vara aktsam när det gäller att ta till de stora honnörsorden arbete åt alla, valfrihet, miljö osv.

Utskottsmajoriteten avstyrker våra förslag, trots att vi kan enas om att det är svårt att finna bättre åtgärder för att åstadkomma en förstärkning för just de orterna. Jag har tidigare i dag frågat Birger Nilsson om socialdemokraterna kan ge exempel på andra och bättre åtgärder för att omedelbart få till stånd en förstärkning av medlen som slår vakt om de svagaste orterna. Jag ställer frågan på nytt, nu till Bengt Fagerlund. När det gäller ett decentraliserat samhälle, så är det ju åtgärder på tusen och ett olika områden det är fråga om och som man måste uppmärksamma och genomföra. Det vi diskuterar i dag är regionalpolitiken, och jag vill i det sammanhanget peka på en liten men viktig sak, nämligen våra reservationer som avser att ge större resurser till de allra svagaste orterna liksom vårt förslag när det gäller stödområdessystemet.
Herr talman! Det skall bli kort. Arbete åt alla tycker jag att man utan vidare kan tala om, för det har vi i många fall konstaterat att vi lyckats åstadkomma.

Och lova inte heller för mycket, Jan-Ivan Nilsson, när det gäller att skapa jobb i alla glesbygder, för i det fallet finns det också ett problem där inte era åtgärder på något sätt leder till resultat. Kom ihåg: Det är inte pengar som det har varit brist på. Det är ständigt och jämt brist på företagsamhet och framsynthet, och det har varit utmärkande för de senaste tre åren här i Sverige.
Herr talman! Socialdemokratin och centern har ju sedan länge varit eniga om målsättningen arbete åt alla. Det är ett sådant där stort honnörsord som vi måste vara beredda att satsa på. Det är det som vårt parti har medverkat till, bl.a. i trepartiregeringen. Den stora statsskuld, som Bengt Fagerlund kritiserade tidigare, har ju uppkommit just för att man velat trygga sysselsättningen. Centern vill bryta den ekonomiska koncentrationen i samhället men inte ersätta den med en ny. Vi vill bryta den ekonomiska koncentrationen genom ett decentraliserat samhälle och decentraliserade samhällsfunktioner. Jag anser inte heller att centern har lovat för mycket. Vi har aldrig ställt någon garanti. Givetvis kan människor säga att politiker i allmänhet lovar för mycket. Vi kanske tror för mycket på de förslag vi själva lägger fram — det gäller oss alla.

Jag har ännu inte fått svar. Jag är förvånad över att majoriteten går emot dessa förslag, eftersom det ju inte gäller stora pengar. Det är inte fråga om en nettoutgift för samhället — det är fråga om att satsa på åtgärder för att förhindra ännu svårare problem och högre kostnader.
Herr talman! Jan-Ivan Nilsson höll med mig om att vi inte skulle ta några stora ord i munnen. Men när han talar om glesbygden säger han: Vi i centerpartiet vill garantera att människorna i glesbygden skall ha arbete. Ja, vi har haft servicegaranti från folkpartiets sida. I dag sitter ni i regeringen. Ni vet hur det är. Ni säger att ni inte vill ersätta koncentrationen med en ny koncentration. Jan-Ivan Nilsson anser att om de anställda får ett inflytande i företagen, då är det koncentration, men när aktieägarna t.ex. stoppar ett Volvoavtal mot de anställdas vilja, då är det inte koncentration. Jag förstår ingenting av det resonemanget. Sedan frågar Jan-Ivan Nilsson vad vi vill ha i stället. Vi vill bl.a. ta upp frågan om en fullmaktslag. För mitt eget vidkommande går jag så långt som att hävda — som jag sade i mitt första inlägg — att morötternas tid är förbi i detta sammanhang. Här måste vi få administrativa styrmedel för att klara sysselsättningen. Vi kan inte bara gå ut och lova. Jag vill fråga: Vad har Jan-Ivan Nilsson att bjuda folket i Hissmofors och Hörnefors när industrierna där läggs ner? Han har själv varit med om att fatta besluten, men han står fullständigt tomhänt i detta sammanhang.

Herr talman! Centern har under en lång tidsperiod drivit en mer aktiv och långtgående regionalpolitik än den som vunnit majoritet i riksdagen. Inför det regionalpolitiska beslut som nu skall fattas i dag finns våra ställningstaganden klart redovisade i partimotioner och genom reservationer till utskottets betänkande, där vi slår vakt om de sämst ställda regionerna. Den ordning som gällde före 1976 års beslut är återställd, nämligen att det råder en stor samstämmighet mellan socialdemokrater, moderater och folkpartister. Det är förvånansvärt att arbetsmarknadsministern i propositionen har frångått vad riksdagen uttalade hösten 1976, då det bl.a. sades att ”regionalpolitiken bör få en mer decentralistisk inriktning. Politiken bör utformas så att människor i olika landsdelar ges allsidig sysselsättning och service samt god miljö. Bebyggelsen i glesbygden och mindre orter bör underlättas. Strävan bör vara att med olika åtgärder inom länen tillgodose bygder och orter med negativ utveckling så att det skapas en bättre inomregional balans.” Denna målsättning måste enligt vår mening gälla även i den framtida regionalpolitiken. Det är bara att beklaga att moderater och folkpartister har hoppat av detta gemensamma ställningstagande som vi gjorde hösten 1976. En regionalpolitik i linje med beslutet hösten 1976 skapar nämligen förutsättningar för att arbetskraften och landets övriga produktionsresurser kan utnyttjas på ett tillfredsställande sätt. De förslag vi framfört ligger helt i linje med denna målsättning. Enligt vår uppfattning bör länsplaneringen få en starkare demokratisk förankring, innebärande att landstingen får ett ökat inflytande. Detta har vi närmare redovisat i reservation 6. Vi beklagar att regeringen inte har kommit med något förslag, trots att frågan har utretts, utan skjutit det hela på framtiden. Vår bestämda uppfattning är att regeringen snarast måste framlägga ett förslag som leder till att landstingen får ett helt annat inflytande på länsplaneringen än vad de har i dag, och detta vill vi ge regeringen till känna. Vid riksdagsbeslutet 1976 om en samordnad sysselsättningsoch regionalpolitik begärdes att ortsklassificeringssystemet skulle utvärderas och att alternativa möjligheter för ett ortssystem skulle prövas. Riksdagen var också av den uppfattningen att centrala uppgifter beträffande den regionala planeringen bör föras över på landstingen. De olika länsstyrelserna har redovisat sin syn på ortsplanen, och de flesta har uttryckt den meningen att ortsplanen bör behållas som ett hjälpmedel i planeringen men påpekat att planens funktioner är oklara. Vissa län har ansett att ortsplanen inte har någon styrande funktion utan att densamma endast bör utgöra en beskrivningsmodell. Centern delar denna sistnämnda uppfattning. Våra förslag till en mer differentierad stödområdesindelning kommer också att leda till att ortsplanens betydelse minskar. När det gäller frågan om befolkningsramar för planering i länen fastställde riksdagen 1976 att planeringen i resp. län i första hand inriktas på viss del av ramen. Riksdagen uttalade att planeringen i skogslänen även i fortsättningen primärt skulle inriktas på de övre delarna av planeringsramarna, storstadslänen på de undre delarna av ramarna. För övriga län skulle en planering i första hand inriktas mot mellandelen av resp. befolkningsram. Regeringens skrivning på denna punkt i propositionen verkade en aning oklar. Därför har vi i vår partimotion hemställt att 1976 års beslut skall ligga fast. Vi noterar med tillfredsställelse att utskottsmajoriteten ånyo har ställt sig bakom 1976 års beslut. Låt mig så, herr talman, gå över till att behandla frågan om indelning i stödområden. Den frågan har ju tagits upp tidigare här i debatten, men jag skall något ytterligare utveckla vår syn på den. Från centerns sida har vi ställt oss bakom regeringens förslag om indelning av landet i sex stödområden. Däremot har vi inte ställt oss bakom regeringens förslag i dess helhet när det gäller kommunernas inplacering i olika stödområden.

Det är dessa bedömningar som har legat bakom de förslag till förändringar i förhållande till regeringens förslag som vi har redovisat i vår partimotion. Arbetsmarknadsministern är enligt propositionen av den uppfattningen att kommun bör bedömas som en enhet men att det finns ett mindre antal till ytan stora kommuner med mycket betydande skillnader inom sig, där det kan finnas skäl att differentiera stödet. Den här frågan har berörts i debatten här tidigare, och jag vill bara konstatera att man i och för sig naturligtvis kan differentiera storleken av lokaliseringsstödet, men vad man däremot inte kan differentiera är det utgående sysselsättningsstödet i stödområde 4-6. Konstigt nog kan man konstatera att folkpartiets företrädare i utskottet utan några större påtryckningar lämnade propositionens förslag och anslöt sig till den socialdemokratiska motionen. Vi har emellertid gått ett steg längre när det gäller delning av ytterligare kommuner. Detta torde enligt vår uppfattning vara av avgörande betydelse för möjligheterna att skapa en inomregional balans. Risken är annars uppenbar för en fortsatt koncentration till centralorterna i dessa kommuner. I stor utsträckning kan man konstatera att primära centra i skogslänen har en i förhållande till länet i övrigt god utveckling. Därför bör dessa centralorter placeras lägre än enligt regeringens förslag. Vid dessa bedömningar bör man också ha i åtanke att en mycket stor del av den kommande sysselsättningsökningen sker inom den offentliga sektorn. Detta leder till att de stora centralorterna automatiskt får en mängd nya arbetstillfällen, t.ex. inom barnomsorgen. Därför kan det inte vara riktigt att dessa centralorter skall få samma stimulans som glesbygderna inom dessa kommuner. Vi inom centern kan inte acceptera en utveckling som leder till en ökad inomregional obalans, och bifaller riksdagen utskottsmajoritetens förslag kommer detta onekligen enligt vår uppfattning att leda till ett sådant resultat. Ifrån centerns sida har vi också ansett det vara riktigt och angeläget att ett mindre antal kommuner i södra Sverige också inplaceras i stödområde 1 eller 2. Dessa kommuner har betydande problem med att hålla sysselsättningen uppe på en nivå som ligger kring riksmedeltalet. De har också haft en negativ befolkningsutveckling. Därför är det naturligt att även dessa kommuner får tillgång till det statliga stödet. I det här sammanhanget vill jag bara omnämna de kommuner i mitt eget län, Jönköpings län, som enligt vårt förslag skall tillhöra stödområde 1. De kommuner det är fråga om är Nässjö, Aneby och Tranås. Samtliga ligger som bekant i östra delen av länet, och t.o.m. den 30 juni 1979 tillhör Nässjö kommun den s.k. grå zonen. Utvecklingen i dessa kommuner har under ett flertal år varit negativ på grund av att man mist ett stort antal arbetstillfällen inom både den statliga och den privata sektorn. Nämnas kan att Aneby kommun hade en förvärvsfrekvens 1977 på 58. Motsvarande siffra för riket är 68. Nässjö kommun har minskat sin befolkning från 1970 till 1978 med över 1 400 personer, och Tranås kommun hade 3,8 26 arbetslösa 1978, mot rikets medeltal på 2,1 26. Därför anser vi att det finns mycket starka skäl för att inplacera dessa kommuner i stödområde Jan-Ivan Nilsson har tidigare redogjort för de förslag som vi aktualiserat för att öka spännvidden i stödet till de allra sämst ställda kommunerna. Flera av dessa kommuner befinner sig i en sådan situation att ytterligare folkminskningar inte får förekomma. Skulle så ske rycker man helt undan möjligheterna för de människor som skall bo kvar att erhålla en tillfredsställande service, som de har rätt att erhålla som medborgare i dessa bygder. Vi är förvånade över att övriga partier i utskottet har haft så litet intresse av dessa förslag. Ifrån centerns sida är vi beredda att ställa upp och ge dessa människor möjligheter att bo kvar i sin hemtrakt och få en försörjning som de är berättigade till. Vi måste visa en sådan solidaritet mot dessa människor, vi som bor i regioner som har det betydligt bättre ställt. Slutligen skall jag något beröra reservationen 17, som tar upp möjligheterna att erhålla lokaliseringsstöd till energianläggningar baserade på skogsavfall, torv och andra inhemska bränslen. Enligt vår uppfattning bör samma villkor som till industrin i övrigt gälla. Sådant stöd bör därför kunna utgå generellt i stödområdena 5 och 6 samt efter särskild prövning av regeringen i andra delar av landet. Detta skulle leda till ökade sysselsättningsmöjligheter i de regioner som har det besvärligt med sysselsättningen, eftersom det inhemska bränslet i mycket stor utsträckning finns just i dessa regioner. Utskottet har ansett att om man vill främja användningen av inhemska bränslen, bör detta ske från energipolitiska och inte från regionalpolitiska utgångspunkter. Utskottsmajoritetens ställningstagande visar behovet av en samlad syn på bl.a. närings-, regionaloch energipolitiken. Det är viktigt att inte vattentäta skott upprätthålls mellan energioch regionalpolitiska insatser. För att ta ett exempel kan satsningar på energiområdet inom de areella näringarna ge sysselsättning i områden där bristen på arbetstillfällen är störst. Det är vår bestämda uppfattning att regionalpolitiskt motiverade satsningar, exempelvis på energiområdet, är mer framsynta än åtgärder som enbart är betingade av att skapa sysselsättning för sysselsättningens egen skull. Det är därför en nödvändighet att vi har en helhetssyn på vilka olika typer av insatser som behövs för att skapa sysselsättning i alla delar av landet. Bengt Fagerlund berörde i sitt anförande den stora betydelse han ansåg att en etableringskontroll skulle få. Låt mig säga att vi nog inte i sak skiljer oss åt särskilt mycket i den här frågan. Utskottsmajoriteten har sagt att om inte etableringsdelegationens verksamhet ger det resultat man hoppas på, så kan det bli fråga om lagstiftning. Vi får väl se hur utvecklingen blir. Från vårt håll är vi beredda att ställa oss bakom kraftåtgärder för att nå önskvärt resultat. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till samtliga centerreservationer och i övrigt bifall till arbetsmarknadsutskottets betänkande 1978/79:23.
Herr talman! Jag är verkligt glad över att Arne Fransson deklarerar att man är intresserad av en fullmaktslag och en etableringskontroll om inte etableringsdelegationens verksamhet ger önskat resultat. Låt mig påminna om att det i propositionen från 1976 fanns direkt inskrivet att regeringen skulle överväga en fullmaktslag om inte delegationens verksamhet gav resultat.

Herr talman! Vi vet ju alla att nyetableringen av företag under lågkonjunkturen varit av ringa omfattning. Det har lett till att etableringsdelegationens verksamhet inte har kunnat vara så omfattande som under en högkonjunktur med stor nyetablering. Därför tycker vi det är riktigt att avvakta etableringsdelegationens verksambet. Vi utvidgar den också i och med att vi för in tjänsteoch servicesektorn, som jag i sammanhanget tror är minst lika viktig som verksamheten vid nyetableringar av industriföretag. Vi skall ha klart för oss att en del av de nya arbetstillfällena kommer att ligga på just tjänsteoch servicesektorn. Därför är det inte minst viktigt att etableringsdelegationen följer den utvecklingen med stor noggrannhet. Jag vill dock än en gång understryka att om etableringsdelegationens verksamhet inte ger önskat resultat, så är vi beredda att sätta ännu större kraft bakom orden.
Herr talman! Jag håller fullständigt med Arne Fransson om att man bör ha ett samråd även när det gäller överflyttning till servicesektorn. Men skall vi behöva vänta på att man under denna högkonjunktur når ett resultat? Ärdet inte bättre att omedelbart ha klart uttalat att om man inte når resultat under denna högkonjunktur skall en fullmaktslag eller någon annan form av etableringskontroll komma till? Det anser vi vara oerhört viktigt för att samrådet också skall kunna fungera i denna högkonjunktur —om det nu är en sådan vi är inne i.

Herr talman! Min partikollega Sten Svensson har tidigare på ett förtjänstfullt sätt redovisat moderata samlingspartiets principiella syn på de stora frågorna i detta ärende. Min uppgift är mer att komma med några kompletteringar. Jag kan förstå om kammarens ledamöter har svårigheter att i slutspurten sätta sig in i detta stora ärende. Utskottsbetänkandet kom först i går eftermiddag. Det omfattar 300 sidor. Jag förstår att det är svårt att hitta i detta väldiga innehåll och att många av frågorna verkar litet förbryllande för den enskilde ledamoten. Det är också naturligt att man då frågar sig: Skall det nu bli en sådan där debattdag som kan liknas vid en stillsam hembygdsdag? Eller finns det något kontroversiellt och nytt i hela detta ärende? Jag vill svara kammarens ledamöter att det finns en hel del brännbart stoff i denna ”bok” och i detta ärende. Jag skall börja med att peka på den brandfackla som centerpartiet har kastat in i debatten. Centerpartiet vill nämligen flytta ut ytterligare 10 000 statstjänstemän från Stockholm till olika delar av landet. I varje fall ser man det antalet som ett mål. Centerpartiet säger på s. 188 och 189 i sin reservation att enskilda befattningshavare inte skall behöva tvingas flytta ”mot sin vilja”. Nu måste jag allmänt fråga centerpartiets representanter om ni har tagit del av erfarenheterna från den statliga tvångsutflyttning som vi var med om tidigare under 1970-talet. Jag kan tänka mig att ni liksom vi andra inom övriga partier har tagit del av spridda erfarenheter av det beslut som tidigare fattades i riksdagen, men jag tror att de erfarenheterna dess värre är litet för spridda. Det vore nog värdefullt om erfarenheterna vore litet mer metodiskt samlade och naturligtvis utvärderade. Vad vet vi t.ex. om kostnaderna? Jag tror att kammarens ledamöter kommer ihåg att beslutet om utflyttningskarusellen — det kanske skall sägas att det då gällde 10 000-11 000 människor — inte föregicks av tillfredsställande kostnadsberäkningar. Tog man hänsyn till alla kostnader, såväl direkta som indirekta? Har det sedan gjorts en uppföljning av vad den omfattande utflyttningsvågen till Jönköping, Norrköping, Örebro, Karlstad, Gävle, Borlänge, Sundsvall osv. kostade? Det talades då om miljoner, men om vi i dag skulle få en samlad räkning, skulle den nog lyda på miljarder. Det kanske det är värt, men inte ens det vet vi. Vi har inte fått veta om insatserna står i rimlig proportion till effekterna. Jag vill fråga: Har det gjorts någon analys av vad utflyttningen har kostat de enskilda mottagande kommunerna? Har kommunalmännen i Karlstad eller i Norrköping gjort någon sådan utvärdering eller analys? Tyvärr måste de frågorna besvaras med nej. Till det här kommer de sociala och rent mänskliga följderna. Såvitt jag vet haringen statlig kommitté eller något annat organ ägnat sig särskilt mycket åt att samla det här slaget av erfarenheter. Det är få beslutsfattare som har brytt sig om att sätta sig in i raden av familjetragedier, skilsmässoproblem, alkoholmissbruk eller ekonomiska problem som riksdagens beslut om utflyttning av statliga verk verkligen inneburit. Nu vill jag gärna säga i det här sammanhanget att om vi inte kan lova en människa att för alltid få bo kvar i sin hembygd i Norrbotten, så kan vi naturligtvis inte heller lova en stockholmare att för alltid få bo kvar i sin hembygd på Söder. Det är jag helt klar över. Hela vårt liv är sammansatt av en mängd olika perioder som var och en kännetecknas av större eller mindre förändringar. När jag pekar på de mänskliga och sociala konsekvenserna, menar jag inte att dessa är så tunga skäl att de skulle innebära ett nej till flyttning eller till rörlighet. Men de mänskliga reaktionerna i samband med en mer eller mindre påtvingad flyttning, vare sig det är från Norrbotten eller från Söder i Stockholm, måste ändå bero på den handlingsberedskap som man har fått som människa inför mer eller mindre plötsliga förändringar i ens tillvaro. Jag tycker att det finns anledning att dra lärdomar av den tidigare utflyttningsvågen, inte minst vad gäller konsekvenserna för den enskilda människan. Hur många statstjänstemän är det i dag som fortfarande pendlar mellan Stockholm och resp. kommun med ett statligt verk eller en statlig myndighet? Jag känner till några statliga verk som har flyttat ut och som har ett mycket stort antal anställda som fortfarande pendlar. Vad har utflyttningsvågen inneburit — och det är verkligen en viktig fråga — för effektiviteten i den statliga förvaltningsapparaten? Vad har den ytterligare splittringen av landets statsförvaltning kommit att innebära? Jag noterar med tillfredsställelse vad regeringen säger i propositionen, nämligen att någon ny omlokaliseringsetapp vad beträffar statlig förvaltning inte är aktuell. Socialdemokraterna öppnar emellertid försiktigt på dörren till sådana funderingar genom att föreslå att en särskild delegation skall inrättas. Utskottets majoritet har sagt ja till detta, och vi moderater har varit med på de. Vi menar således — jag vill gärna deklarera det — att statlig verksamhet skall naturligtvis decentraliseras så långt det går. Vi säger också i vårt särskilda yttrande i anslutning till den här frågan att när det gäller nytillkommande statlig verksamhet bör man noggrant överväga om en lokalisering kan tänkas på annan plats än i huvudstaden. Däremot är vi mycket skeptiska till att flytta ut hela ämbetsverk, som skedde för några år sedan. Men låt mig få säga till centerpartiets representanter att jag har väldigt stor respekt för ert arbete i regionalpolitiken. Jag har under de senare åren som Storstockholmsbo lärt mig mycket om de svårigheter som människor har i glesbygd. Vi har ju själva glesbygd i närheten av Stockholm. Samtidigt som jag alltså är klar över att det där finns stora problem är jag efter en hel del utskottsresor, hearings och över huvud taget arbetet tillsammans med mina kamrater i utskottet också medveten om att glesbygdsproblemen är mycket svåra och besvärliga i många delar av vårt land. Jag är därför helt på det klara med att det är viktigt att vi som bor i tätort ställer upp för glesbygdens människor. Men ni måste i centerpartiet noggrant överväga ett sådant slag av utspel. Ni måste först studera och utvärdera erfarenheterna av den tidigare utflyttningsvågen från Stockholm av statliga verk och delar av sådana. Man kan fråga sig — och det kunde ni gärna ge svar på här — vilka verk det är som ni tänker er att flytta ut. 10 000 statstjänstemän är ju inte precis något litet antal. Är det fråga om byggnadsstyrelsen, skolöverstyrelsen eller socialstyrelsen — eller vilka andra verk gäller det?

Jag förutsätter att vi under denna debatt kommer att få närmare besked om hur centerpartiet har tänkt sig att genomföra denna verksamhet. I sysselsättningsutredningen väckte TCO-representanter förslaget att företag inte skulle få regionalpolitiskt stöd, om det inte finns kollektivavtal på företagen. Socialdemokrater, centerpartister och folkpartister i utredningen ställde sig bakom detta förslag. I dag säger centerpartisterna nej till det, och det gör också folkpartisterna. Vi i moderata samlingspartiet har därigenom fått stöd för vår uppfattning, och i dag står socialdemokraterna ensamma bakom denna tanke. Jag menar att detta krav inte är rimligt. Det finns andra och lämpligare vägar att gå för att förmå allt fler företag att acceptera kollektivavtal. Jag är fullt ut anhängare av att så sker, men att på detta sätt tillgripa tvång tycker jag är olyckligt. Nu vill också socialdemokraterna att kommunerna genom lag skall få säte i de berörda företagens styrelser. Detta krav har tidigare behandlats i riksdagen och då avslagits. Vi vill inte medverka, Bengt Fagerlund, till mygelekonomi och snedvriden konkurrens. Det finns redan i dag tillräckligt stora möjligheter för samhället att få information och insyn i företag. Jag yrkar därför bifall till vad utskottet föreslår i detta avseende. Jag kommer så till stödet till kommersiell service. Detta utgörs av investeringsstöd, av driftstöd till dagligvaruhandel och av hemsändningsbidrag. I dag handläggs dessa ärenden på central nivå, av handelsdepartementet. Glesbygdsutredningen föreslog att de skulle överföras till industridepartementet, och detsamma uttalas i propositionen. Arbetsmarknadsutskottet begärde att näringsutskottet, som är det utskott som handlägger dessa frågor, skulle yttra sig om detta, och näringsutskottet uttalade enhälligt att den nuvarande ordningen bör kvarstå. Utskottet avstyrkte alltså propositionen i den delen. Jag skall be att få anföra ett citat ur tidskriften Fri Köpenskap, som finner handläggningen något märklig: ”Man trodde därmed” —dvs. efter näringsutskottets avstyrkan —”att saken skulle vara klar och att förnuftet skulle segra. Men när frågan kom upp i arbetsmarknadsutskottet hände det konstiga saker! Samtliga partier utom moderaterna hoppade plötsligt av den linje som man anslutit sig till i näringsutskottet. Socialdemokraterna gick till och med mot sin egen motion, trots att de ansåg ”handläggningsordningen vara illa genomtänkt”. ”Av alla konstiga beslut i riksdagen denna vår är nog detta avgörande det konstigaste”, menar man i tidningen. ”Att det berörda fackutskottets utlåtande inte accepterades av arbetsmarknadsutskottet är en gåta. Nu kan vi bara hoppas att slutvoteringen i riksdagen ska gynna den linje som alla sakkunniga och berörda instanser anslutit sig tilll” Jag skulle bara vilja tillägga att det förefaller som om många tror att det här är någon sorts inslag i sysselsättningspolitiken. Men det är det faktiskt inte i första hand, utan här är det fråga om konsumentpolitik. Det är en fråga om hur varudistributionen fungerar, och det är en fråga om vilken service vi kan erbjuda konsumenterna. Om stödet därutöver kan få goda positiva sysselsättningseffekter är detta naturligtvis bara bra. Jag yrkar således bifall till reservationen 28. Jag bad för några veckor sedan riksdagens upplysningstjänst att ta reda på uppgifter och ge mig en total bild av stödet till olika bygder runt om i landet, och jag exemplifierade med några län. Då sade man: Det är väldigt svårt att göra det — vi har gjort ett försök tidigare — men vi skall ändå försöka på nytt. Man har en hel del dataresurser i dag som man trodde skulle kunna vara till hjälp. Jag har nu fått det här materialet, men tyvärr alldeles för sent. Det blev väldigt besvärligt för riksdagens upplysningstjänst att klara av det. Det är också vanskligt att snabbt dra slutsatser av materialet som kan vara av värde för debatten i dag. Men jag tror det vore viktigt om vi kunde ta en diskussion om huruvida regionalpolitiken skall ha den här typen av behandling i fortsättningen. Är det t.ex. bra att vi gör den till ett mastodontärende vart fjärde eller vart femte år? Vore det inte möjligen bättre — och det är en fråga som det skulle vara intressant att få höra arbetsmarknadsministern belysa — att vi varje år bakade in regionalpolitiken i budgetpropositionen, så att vi finge tillfälle att följa den mera kontinuerligt och årligen? Jag tror att det vore bra om vi funderade på detta. Jag vill besvara ett par frågor som Bengt Fagerlund har framställt. Den första frågan gäller detta med etableringskontroll. Jag vill bara säga till Bengt Fagerlund att detta är någonting som vi tar bestämt avstånd från. En sådan fullmaktslag om etableringskontroll skulle innebära ett verkligt kraftigt avsteg från den fria marknadsekonomin. Jag är dess värre ängslig för att om Bengt Fagerlund skulle få tillfälle att styra in på en sådan väg, skulle det kunna bli fråga om en regleringsekonomi och om tvångsåtgärder som luktar socialism lång väg, och det är vi verkligen rädda för. Bengt Fagerlund säger också i sitt anförande med anledning av sänkningen av arbetsgivaravgifterna — men han säger det mera allmänt, om jag förstod honom rätt — att det här är en överföring av pengar från löntagarna till dem som äger, till arbetsgivarna. Man kan riktigt se framför sig hur Bengt Fagerlund och många andra har varit ute och målat bilder av hur verkställande direktören och de som sitter i styrelsen får pengarna i sin hand och hur de stoppar dem i sin egen ficka. Men, Bengt Fagerlund, är det just att komma med sådana beskyllningar? Om det är just vill jag fråga: Skall vi beskylla kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ledamöter för samma sak? Bengt Fagerlund har själv varit kommunalt engagerad och vet att pengarna inte flyter omkring i verksamheten på det sättet. Socialdemokratiska partiets ledning har en mängd anställda och betalar också arbetsgivaravgifter. Om vi nu sänker arbetsgivaravgifterna, menar Bengt Fagerlund då att de pengarna av ledningen används på ett annat och skumt sätt? Jag har för mig att Bengt Fagerlund sitter i styrelsen för Kronobergaren eller åtminstone har gjort det. Om nu arbetsgivaravgifterna sänks, menar Bengt Fagerlund att löntagarna i tidningen Kronobergaren överlämnar de pengarna till dem som sitter i styrelsen eller till verkställande direktören i företaget Kronobergaren i Växjö? Det kan väl ändå inte Bengt Fagerlund mena! Herr talman! Jag ber till sist att få yrka bifall till samtliga moderata reservationer.
Herr talman! Alf Wennerfors hade förståelse för att kammarens ledamöter inte hade haft tid att läsa igenom det omfattande betänkandet. Det har jag också. Däremot har jag ingen förståelse för att Alf Wennerfors inte kan läsa innantill i våra reservationer så att han riktigt kan återge vad vi har sagt i dem. Låt mig med en gång slå fast att vår målsättning 10 000 arbetstillfällen under en femårsperiod — Pär Granstedt kommer senare att närmare utveckla denna — är en målsättning i syfte att decentralisera den centrala statliga förvaltningen. Riksdagen beslöt i början av 1970-talet att flytta ut ca 11 000 arbetstillfällen. Man kan konstatera att antalet sysselsatta i nationell statlig verksamhet i Stockhelmsområdet trots detta har ökat med 8000 under 1970-talet. Jag tror att det är viktigt att man kommer ihåg detta när man gör den framtida bedömningen av den nödvändiga statliga verksamheten i Stockholm. Alf Wennerfors sade att centern har tänt en brandfackla. Det är kanske riktigt. Men låt mig då citera vad Alf Wennerfors och Sten Svensson uttalat i det särskilda yttrandet: ”Moderata samlingspartiet har konsekvent drivit linjen att statlig verksamhet i ökad omfattning bör decentraliseras till regional och lokal nivå. Denna decentralisering bör ske genom att uppgifter förs över från centrala organ i Stockholm till andra organ ute i landet.” Det är i princip samma inställning som vi har. Har vi i centern tänt en brandfackla, så torde moderaterna minst ha tänt ett tjärbloss.
Herr talman! Alf Wennerfors kommenterade våra reservationer om kollektivavtal, om styrelserepresentation för kommunerna och om etableringskontroll. Jag har en känsla av att det inte är någon mening med att ta en diskussion med Alf Wennerfors på de här punkterna. När det gällde etableringskontrollen sade han att det skulle lukta socialism lång väg. Det är en ideologisk skiljelinje mellan moderaterna och Alf Wennerfors å ena sidan och oss å den andra. Den kommer att bestå. Jag väntar mig inget som helst stöd från moderaterna när det gäller att ingripa i näringslivets möjligheter att självt utifrån sina snäva intressen styra företagen. Men sedan begriper jag inte ett enda dugg vad Alf Wennerfors talar om när det gäller löntagarna och det jag sade om överföringen till företagen. Jag kritiserar inte företagen — de tackar och tar emot och de stoppar inte dessa pengar i egen ficka. Jag anklagar de borgerliga i regeringen och riksdagen för att ni sänkte arbetsgivaravgiften och för att ni i dag diskuterar sänkning av socialavgifterna. Varje gång de har höjts har det avräknats mot det löneutrymme som löntagarna skulle ha haft i stället. Det vill med andra ord säga att när vi överfört sjukförsäkringsavgiften och pensionsavgiften på företagen — avgiften för ATP lades redan från början på företagen — så har det påverkat utrymmet i avtalsrörelserna. Om företagen inte hade ålagts dessa avgifter, skulle motsvarande belopp i stället ha fått betalas ut i löner. Därför är detta löntagarnas pengar. Detta är ingen anklagelse mot företagen, som Alf Wennerfors tror. Men det är en anklagelse mot de borgerliga i denna riksdag.
Herr talman! Om Arne Fransson kan dela den uppfattning som vi har framfört i de första meningarna i det särskilda yttrandet nr 1 så innebär det inte att det gäller 10 000 människor, Arne Fransson. Det har vi inte tänkt oss. Vi tror inte att en sådan riktlinje skulle innebära att vi skulle kunna flytta ut 10 000 statstjänstemän. Men ni säger ju klart ut i er reservation att det är fråga om att sikta mot ett mål på 10 000 människor, och det är någonting helt annat. Det är någonting mycket mera genomgripande. Någonting sådant kan man inte bara bygga på en decentralisering på det sätt som vi har tänkt oss, dvs. att man decentraliserar beslut och handläggning från central nivå till regional nivå. Det kan inte vara fråga om 10 000 människor. Nej, Bengt Fagerlund, ni kommer nog inte att få något stöd från moderat håll när det gäller frågan om fullmaktslagen. Vad jag är rädd för är när Bengt Fagerlund tackar för det stöd han får från Arne Fransson i denna fråga. Man vet ju inte vad centerpartiet är på väg att stödja. Kanske också folkpartiet är på väg att stödja fullmaktslagen för etableringskontroll. Då finns det verkligen anledning att vi bullrar litet grand. När det gäller arbetsgivaravgifterna och socialförsäkringsavgifterna så är jag väldigt glad om jag har missförstått Bengt Fagerlund. I så fall tillhör inte Bengt Fagerlund den typ av socialdemokrater som står och säger att man överför pengar till arbetsgivarna — underförstått att arbetsgivarna stoppar pengarna i fickan. En ledamot här i kammaren, nämligen Gunnar Nilsson i LO, talade om detta i sitt första maj-tal på ett sätt som antydde den typen av argumentation som vi fick uppleva för ett par år sedan när vi sänkte arbetsgivaravgifterna. Jag tycker det är tråkigt när framträdande socialdemokrater gör på det sättet. Men, O.K., det har inte Bengt Fagerlund gjort, och han har tagit avstånd från det i sitt anförande. Det är jag mycket tacksam för. Vad gäller sänkningen av socialförsäkringsavgifterna i stödområdena har vi ju sagt att den skall täckas på annat sätt, över budgeten. Det är alltså inte fråga om att försämra socialförsäkringsförmånerna på något sätt.
Herr talman! Alf Wennerfors talar om en rädsla för vart centerpartiet och folkpartiet är på väg när det gäller etableringskontroll och säger att det är nödvändigt att bullra litet grand. Då tycker jag han skall bullra mot dem, för var vi står i detta sammanhang måste Alf Wennerfors ha reda på. Det är inget tvivel om att det är en överföring från löntagarna till företagen som gör att vi får en snedvriden kapitalbildning i samhället. Den kritiken står jag för. Om man har fattat ett beslut om att lönerna skall höjas med 3 26 men att 2 26 räknas av, på grund av att arbetsgivaravgiften höjs, innebär ju det att dessa 2 26 var löntagarnas. I det sammanhanget kommer vi in på hela den problematik som gäller hur vi skall klara kapitalförsörjningen i framtiden. Här är också att säga att vi när det gäller att få en jämnare förmögenhetsfördelning också har olika uppfattningar, men den saken kan vi inte diskutera i samband med debatten om regionalpolitiken, för det är en fråga som ligger något vid sidan om den debatten. Men en viktig fråga när det gäller framtidens regionalpolitik är frågan om hur vi skall klara kapitalförsörjningen utan att få en snedvriden förmögenhetsbildning i det här landet.
Herr talman! Även om den här frågan inte hör till de centrala när det gäller regionalpolitiken måste vi nu klara upp en sak. Bengt Fagerlund vidhåller att pengarna överförs från löntagarna till företagen. Då frågar jag: Vad menar Bengt Fagerlund med företag i det här sammanhanget? Menar han enbart arbetsgivarparten? Menar han enbart verkställande direktören? Som löntagare räknar jag mig vara innefattad i begreppet företag. När vi får sänkta kostnader i det företag där jag arbetar, så kan vi klara oss bättre i konkurrensen över huvud taget. Jag föreställer mig att man inom exportindustriföretag verkligen har upplevt detta. Och det resonemanget skall då inte tillämpas enbart när det gäller de rum där företagsledningen sitter, utan det gäller också för de utrymmen eller rum där facket har sina sammanträden. Alla ser att genom de sänkta kostnaderna skapas det större möjligheter för företaget att konkurrera och sälja sina produkter. Den här sänkningen av kostnaderna gynnar ju hela företaget, och då innefattar vi i det begreppet både kapital och arbete. Jag tror, herr talman, att Bengt Fagerlund och jag talar om något olika saker, och därför var jag angelägen om att få påpeka detta.

Herr talman! Under 1980-talet kommer regionalpolitiken att ställas inför svårare problem än tidigare. Därför måste den också förstärkas och göras mer effektiv. Det är en grundtanke i det regeringsförslag som diskuteras här i dag. Debatten har redan visat att det är viktigt att den grundtanken sätts i centrum. Hittills har regionalpolitiken i stor utsträckning varit inriktad på att påverka lokaliseringen av arbetstillfällen inom industrin. Den politiken har varit så framgångsrik som man rimligen kunnat begära. Arbetstillfällen har skapats, och antalet jobb i industrin har ökat i stora delar av stödområdet. Men med en oförändrad industrisysselsättning måste ett nytt arbetstillfälle i sstödområdet motsvaras av ett som försvinner någon annanstans. Ett annat problem är att industrisysselsättningen i stödområdet i så hög grad är beroende av de konjunkturkänsliga basnäringarna. En nedgång i världskonjunkturen drabbar —- som den gjort de senaste åren —- i mycket stor utsträckning just skogen, massan, papperet, malmen och stålet, och detta skapar särskilda problem just där dessa redan i utgångsläget varit som allra störst. Men är det då omöjligt att åstadkomma en industriell expansion? kan man fråga sig. Det är det ingalunda. De senaste åren har många insatser gjorts för att åstadkomma en sådan expansion. Den viktigaste är att ett rimligt kostnadsläge återställts och att svenskt näringsliv därigenom fått möjligheter att konkurrera på någorlunda lika villkor med andra länders företag, vilket utskottets ordförande tidigare har understrukit. Men det skall till en väldigt kraftig expansion, om den skall leda till en bestående sysselsättningsökning. Under 1950 och 1960-talen hade svensk industri årliga produktivitetsökningar på ca 796. Då rådde visserligen förutsättningar som inte längre finns, bl.a. ett stort behov av strukturförändringar i kombination med en betydande beredskap hos många arbetare och tjänstemän att acceptera strukturomvandlingens konsekvenser, men låt OSS anta att en framgångsrik näringspolitik kan åstadkomma 5 96 årliga produktivitetsökningar under 1980-talet. Då skulle det krävas en lika stor årlig ökning av produktionsvolymen i industrin för att utan arbetstidsförkortning bibehålla industrisysselsättningen på nuvarande nivå och alltså hindra den från att sjunka. Men 5 96 ökning av varuproduktionen är historiskt sett en mycket hög siffra. Mot den här bakgrunden är en realistisk utgångspunkt att industrisysselsättningen — under antagande av en viss förkortning av den genomsnittliga arbetstiden — kan hållas på oförändrad nivå under 1980-talets första hälft. Självfallet blir detta ett problem för regionalpolitiken. Ett industrijobb mer i stödområdet betyder, som jag sade, ett industrijobb mindre någon annanstans. Skulle sedan tankarna på att kontrollera, dvs. i praktiken försvåra, företagsnedläggelser och driftinskränkningar förverkligas — och det finns goda skäl för det, även om det också finns skäl emot —-skulle möjligheterna att använda industrilokalisering som ett offensivt medel i regionalpolitiken minska ytterligare. Under lång tid är det sysselsättningen inom vissa delar av den offentliga sektorn som ökat snabbast. Så kommer det också att bli under 1980-talet. Antalet åldringar växer, främst då i de särskilt vårdbehövande åldrarna över 80 år. Bara om vi skall ge 1980-talets åldringar samma vårdmöjligheter som 1970-talets, kräver det en ökad sysselsättning. Vill vi sedan öka standarden för den här gruppen, så kommer det att kräva en hel del folk ytterligare. Samma sak är det med barntillsynen. Den är också ett område som kommer att byggas ut och där sysselsättningen kommer att öka. Det är i huvudsak den lokalt bundna servicen till människor som kommer att expandera. Och den kommer att expandera snabbast där de servicebehövande grupperna ökar snabbast. Också detta är ett problem ur regionalpolitisk synvinkel. Det är inte i de svagaste kommunerna som antalet barn och åldringar och därmed vårdbehoven ökar snabbast. Det är i stället på de mest expanderande orterna. Jag har velat, herr talman, redovisa min uppfattning att regionalpolitiken i framtiden kommer att möta växande svårigheter. Om vi inte samtidigt är beredda att sänka våra regionalpolitiska ambitioner — och det är i varje fall inte jag — så måste vi inse att kraven på regionalpolitiken kommer att öka och att det därför är nödvändigt att förstärka, rikta och förenkla insatserna. I den proposition om regionalpolitiken som i dag behandlas av riksdagen sker det flera förändringar och skiftningar av tonvikten. Men i många avseenden bygger den regionalpolitik som regeringen föreslår vidare på den grund som successivt lagts fast i ett antal tidigare riksdagsbeslut. Själv finner jag det viktigast att peka på 1976 års riksdagsbeslut. Det beslutet markerade ju på sitt sätt kontinuiteten och enigheten i regionalpolitiken. Arbetsmarknadsutskottet tog vid den tidpunkten över den socialdemokratiska regeringens proposition och gjorde naturligtvis en hel del ändringar. Jag hade själv som ordförande i utskottet ett betydande ansvar för att leda det arbetet, och därför känns det litet konstigt att nu höra bl.a. Arne Fransson påstå att här skulle föreligga några avsteg från det beslutet. Så är ju icke fallet. Det finns, som jag sade, förskjutningar och betoningar på ett annat sätt, men i grunden råder det kontinuitet i beslutsfattandet när det gäller regionalpolitiken. Den allmänna uppslutningen kring regionalpolitikens grundläggande principer finns kvar också i dag, det är helt tydligt. Utskottets betänkande ligger också mycket nära propositionen när man summerar beslutsklämmarna. Regeringens förslag innebär en nödvändig förstärkning av samhällets regionalpolitik, och jag är också övertygad om att vi bättre än tidigare riktar politiken till de delar av landet som uppvisar de största problemen. De förenklingar som föreslås gäller särskilt lokaliseringsstödet. Väldigt mycket av det som sker i samhället får regionala effekter. Det gäller inte bara i den direkta regionalpolitiken. På en rad andra områden fattas årligen tusentals beslut med regionala konsekvenser, en del positiva, en del negativa. Det är nödvändigt att på dessa områden mer systematiskt föra in regionalpolitiska aspekter i beslutsunderlaget. Det är den regionalpolitiska planeringens kanske viktigaste uppgift. Vi måste därför ha ett planeringssystem som är känsligt för de regionala konsekvenserna av olika åtgärder, men också för hur de berörda människorna värderar dessa konsekvenser. Och jag tror att både denna känslighet och denna lyhördhet för människornas värderingar bäst främjas av en decentraliserad regionalpolitisk planering. Vikten av en sådan decentraliserad utformning betonas i regeringens förslag, enligt vilket planeringen får större möjligheter att påverka besluten. Jag tänker nu närmast på anslaget för länsplaneringens genomförande, på den vikt som vi vill tillmäta länsplaneringens genomförande och på den roll som länsplaneringens rapporter bör kunna spela för att ge den statliga budgetprocessen en god verklighetsförankring. Med anledning av Alf Wennerfors fråga vill jag gärna betona, att med de här instrumenten kommer det att bli ett viktigt inslag vid framläggandet av våra budgetpropositioner i fortsättningen att ta de här regionalpolitiska hänsynen. Redan i dag innehåller en budgetproposition oerhört mycket intressant material, sett ur regionalpolitisk synpunkt, men detta kommer att öka med den uppläggning som föreslås i propositionen. I enlighet med riksdagens beslut år 1976 lägger regeringen i sitt förslag stor vikt vid den inomregionala balansen. Detta sker på många olika sätt, men klarast framgår kanske denna ambition i det nya stödsystemet, som ju uttalat lägger tonvikten vid de kommuner inom resp. län som uppvisar de största svårigheterna. Samma inriktning präglar vårt förslag vad gäller glesbygdsstödet, som ju verkligen riktar sig till de delar av landet där svårigheterna både vad gäller sysselsättning och service är störst. Även när det gäller den offentliga sektorn finns det all anledning att föra vidare det decentraliseringsarbete som påbörjats — och detta gäller både den statliga och inte minst den landstingskommunala sektorn. Det markerades redan i 1976 års riksdagsbeslut att den offentliga sektorn måste få spela en ökad roll i regionalpolitiken. Det gäller då — vilket också underströks i riksdagens beslut — att ge den övergripande regionalpolitiska planeringen ett ökat inflytande över de beslut som fattas inom stat, landsting och kommun. I propositionen markeras mycket klart den offentliga sektorns betydelse för den regionala utvecklingen och behovet av en större anpassning till regionalpolitikens mål och riktlinjer. Stor betydelse i det här sammanhanget har den regionalpolitiska planeringen. Dess tyngdpunkt ligger ju klart på länsnivå, där det lättast går att kombinera kraven på överblick och detaljkunskap. Den ökade decentraliseringen av beslut till länsnivå vad gäller exempelvis en åtgärdsinriktad länsplanering, handläggning av det regionalpolitiska stödet och glesbygdspolitiken gör naturligtvis länsstyrelsernas samordningsverksamhet på den regionala nivån alltmer meningsfull. Samtidigt måste länsstyrelsernas krav konkretiseras om de skall kunna beaktas, och i propositionen föreslås 35 milj.kr. per år för länsplaneringens genomförande. De medlen skall användas för att konkretisera och bygga under förslagen till åtgärder. Erfarenheterna av Norrlandslänens projektarbete och arbetet i t.ex. Norrbottensoch Värmlandsdelegationerna visar klart att en sådan åtgärdsinriktning är möjlig och effektiv. Men det måste också till en beredskap på central nivå för att ta hand om de förslag som kommer upp genom arbetet med länsplaneringen. De årliga länsrapporterna ser jag som lämpliga att använda för att föra fram dessa krav. Jag uttalar i propositionen att regeringen bör ta ställning till dem i budgetbehandlingen. Vi måste med kraft arbeta för en utjämning mellan länens olika delar. Men vi måste också vara medvetna om att det finns grundläggande olikheter mellan stora och små regioner. I de stora finns det av naturliga skäl fler valmöjligheter på arbetsmarknaden. Det lockar vissa människor just till de regionerna. Det kan inte ens den kraftfullaste regionalpolitik rå på. I ett isolerat kommundelscentrum kan vi inte skapa en lika differentierad arbetsmarknad som i ett primärt centrum. Det går därför inte alltid att erbjuda människor just det arbete de önskar i just den region eller den ort där de bor. Insikten om detta kan leda vissa till att frivilligt byta bostadsort. Andra väljer i stället att byta yrke eller arbetsuppgift. Det är många gånger ett svårt val, men det är ibland oundvikligt i ett land med en på många håll mycket låg befolkningstäthet och en kraftigt decentraliserad bosättning. Det valet måste träffas av individerna själva utan alltför mycket av pekpinnar från politikernas sida. En viss yrkesmässig och geografisk rörlighet är alltså nödvändig för att vårt samhälle skall fungera. De senaste åren har vi märkt ett ökat motstånd mot rörligheten på arbetsmarknaden. Det ökade motståndet är enligt min mening delvis konjunkturbetingat. I ett bättre arbetsmarknadsläge kommer rörligheten åter att öka. Och det kommer då att vara en fråga om en ökning av den frivilliga rörligheten. Det är naturligt att så sker. På en förbättrad arbetsmarknad kommer fler människor att finna att de genom byte av yrke eller bostadsort kan uppnå förbättringar för egen eller för familjens del. Det är en väsentlig del av livskvaliteten för människor att de kan lämna förhållanden de är missnöjda med för något som i deras tycke erbjuder bättre arbetsvillkor och bättre livsmiljö. Den rörlighet vi totalt sett har i en normalkonjunktur är enligt min mening tillräcklig för att på sikt jämna ut yrkesmässiga och geografiska obalanser mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft. Jag kan därför instämma i vad centern säger i sin partimotion, nämligen att det inte finns någon anledning att acceptera en politik som inriktar sig på ”en målmedvetet ökad geografisk rörlighet, varken som ett medel att öka den ekonomiska tillväxten eller att lösa sysselsättningsproblemen vid strukturförändringar”. Vad jag däremot inte tror är möjligt är att samhället i alla lägen kan ikläda sig en skyldighet att lösa sysselsättningsproblemen på ort och ställe. Som det framhålles i propositionen är det angeläget att motverka ensidiga flyttningsrörelser som medför större omfördelningar av befolkningen mellan regioner. I stället bör man eftersträva en balanserad rörlighet mellan olika delar av landet och inom de skilda länen. Det är en central uppgift för regionalpolitiken. Orsaken till att jag bedömer en fortsatt frivillig rörlighet som önskvärd hänger samman med vad jag sade inledningsvis, nämligen att mängden lokaliserbara verksamheter är begränsad. Vi kan helt enkelt inte alltid åstadkomma rätt sorts jobb vid rätt tidpunkt och i rätt region. Det är svårt nog att på ett ganska ungefärligt sätt åstadkomma nödvändiga sysselsättningstillskott i de regioner som har de allvarligaste balansproblemen. Denna brist på lokaliserbara verksamheter har lett mig till att starkt understryka möjligheterna att genom pendling åstadkomma den utjämning som krävs när sysselsättningstillfällena i en ort försvinner. Finns det jobb inom rimligt pendlingsavstånd, så måste en ökad pendling för många vara ett rimligt sätt att lösa problemen. Det gäller helt enkelt att reservera de begränsade lokaliserbara verksamheterna för de fall där ingen pendling hjälper — där antingen en hel region är drabbad eller där avståndet till närmaste lediga jobb är oacceptabelt stort. Vi kommer att ha behov av regionalpolitiskt betingade insatser så länge som vi har en ekonomi i utveckling. Regionalpolitiska problem kan i bästa fall lösas, men de ersätts i ett dynamiskt samhälle ideligen av nya. Traditionella regionalpolitiska insatser är dessutom ofta inte tillräckligt effektiva när vi kommer till regionalt koncentrerade, snabbt inträdande sysselsättningsproblem. Här måste regeringen arbeta med en bred uppsättning av medel där industripolitiska insatser för att strukturera om en bransch eller en grupp av företag har den kanske mest centrala rollen. Det gäller att få omvandlingen att gå i socialt acceptabla former. Vi kan också observera de alldeles särskilda medel som har ställts till förfogande i skilda ”krisregioner”. Det rör sig här om en regional och lokal initiativrikedom som möts av bl.a. en systematiserad produktförmedling från industridepartementets sida. Även arbetsmarknadspolitiken har en central roll i det att den dels kan anpassa arbetskraften till nya jobb, dels med skilda sysselsättningsskapande åtgärder bryggar över till dess nya permanenta jobb kan etableras. De regionalpolitiska instrumenten är alltså bara några av dem som behövs för att det skall vara möjligt att lösa regionala sysselsättningsproblem. Det finns en viss risk för att regionalpolitiken kan uppfattas som en städgumma som endast röjer upp och inte bidrar med något positivt. Denna uppfattning är i grunden felaktig. Regionalpolitiska insatser är oftast ett effektivt sätt att utnyttja resurser —i människor men också i samhällskapital — som annars skulle bli underutnyttjade. Jag resonerar här i ekonomiska termer, men vi får inte glömma bort att det främst rör sig om människor och villkoren för deras liv. Men jag menar alltså att det även i ett renodlat ekonomiskt resonemang ligger ett positivt bidrag till allas välfärd i en aktiv regionalpolitik. Dessutom måste vi observera att en aktiv industripolitik — som i vårt land med nödvändighet måste syfta till en successiv omvandling av industristrukturen — endast kan bedrivas i socialt acceptabla former om vi har en väl utvecklad sysselsättningsoch regionalpolitik som kan fungera som ett skyddsnät för människor och regioner. Det är också främst inom näringslivet som de verksamheter finns som är lokaliseringsbara mellan olika regioner. Med den begränsade tillväxten inom industrisektorn är det särskilt angeläget att vi skaffar oss förfinade medel så att alla möjligheter tas till vara för att åstadkomma en regional utjämning av sysselsättningen och att vi också ökar möjligheterna att påverka den privata serviceoch tjänstesektorns lokalisering. Det är bakgrunden till den utveckling av det regionalpolitiska stödet till näringslivet som nu föreslås. Det är därför som regeringen är beredd att satsa 7,4 miljarder under den närmaste femårsperioden för att stimulera närings livets utveckling i huvudsak inom stödområdena. Det är därför som vi är beredda att vidareutveckla lokaliseringssamrådet. Och det är därför som stödet till företagens kapitalinvesteringar förstärks, sysselsättningsstödet byggs ut m.m. En annan huvudlinje när det gäller utvecklingen av stödet är att det differentieras mer så att utbyggnadsoch etableringsförutsättningarna i de sämst ställda områdena ökar väsentligt. Bl. a. räknar jag med att offertstödet kommer att få ökad användning i dessa områden. Det har förelegat åtskilliga förslag till en vidgning av det stödberättigade området. Utskottet har, det vill jag gärna säga, på ett förtjänstfullt sätt klarat uppgiften att balansera mellan i och för sig rimliga krav på utvidgningar och den uppenbara risken för en urholkning av stödet till de sämst ställda delarna, de som bäst behöver denna hjälp. Utskottet har gjort ett ambitiöst arbete, inte minst i vad gäller länsgenomgångarna. Det har varit många frågor att ta ställning till. De 67 reservationerna kan möjligen tyda på en stor oenighet, men ser man till vad de handlar om kan man konstatera, att det finns en betydande enighet kring regionalpolitikens grunddrag, vilket jag började med att slå fast i mitt inlägg. Jag räknade med denna enighet när propositionen utarbetades och finner nu att arbetsmarknadsutskottet anslutit sig till de väsentliga förslagen i propositionen. Sakligt sett bådar den enigheten gott för våra ansträngningar att lösa de regionalpolitiska problem som vi kommer att möta under 1980-talet och som till karaktären kommer att vara svåra, vilket jag också försökt belysa i mitt anförande.

Herr talman! Låt mig ställa en principiell fråga till arbetsmarknadsministern: Vilken är egentligen den grundläggande avsikten med den regionalpolitik som förs här i landet? När riksdagen 1964 tog sitt första beslut om en aktiv lokaliseringspolitik trodde väldigt många utifrån det litet försåtliga sätt, på vilket den presenterades, att avsikten var att motverka utglesningen av krisregionerna och att minska koncentrationen, som då syntes ske, till vissa regioner, som på den tiden — till skillnad från nu — var i väldigt stark tillväxt. Men när man läste de officiella texterna noggrannare fann man en mycket bestämd filosofi, som på den tiden också fanns uttryckt i auktoritativa rapporter från LO-ledningen, som i olika sammanhang försökte presentera samma filosofi för sina medlemmar. Denna filosofi gick ut på att det inte skulle vara avsikten med lokaliseringsoch regionalpolitiken att bryta det man kallade den spontana utvecklingens mönster, utan konkurrens och utslagning samt utstampning av företag, liksom den koncentration till enheter som försiggår i det kapitalistiska näringslivet i modern tid, betraktades som något i sig gynnsamt. Det var bara det att detta i vissa situationer och i vissa områden kunde få socialt icke önskvärda följder. Man ställde alltså helt och hållet upp på strukturomvandlingen, på det man kallade den spontana utvecklingen, dvs. den kapitalistiska ekonomins egen inneboende tendens, medan däremot lokaliseringsstöd och regionalpolitiskt stöd i allmänhet mer betecknades som ett medel att dämpa vissa följdverkningar av den här processen. Språkbruket förändras ju i politiken, ibland på ett något försåtligt sätt. Vi talar i dag inte om i vilket större mönster dessa åtgärder ingår, utan vi talar om hur mycket som skall göras för att skydda krisregionerna, som blir allt fler. Innebär det att man skall bryta de tendenser till ökad regional obalans som obestridligen finns, eller innebär det att man skall acceptera dem som naturliga, som en del av ett sunt mönster och att man bara skall modifiera dem för att göra anpassningsprocessen smakligare? Vad är det egentligen fråga om?
Herr talman! Rolf Wirténs balanserade anförande var väl i och för sig okontroversiellt till sin form, och de tankegångar han framförde borde ha lett till att propositionen haft ett materiellt sett annat innehåll. Jag vill än en gång ge uttryck åt uppfattningen att det finns ar.ledning att hysa stor oro inför utvecklingen för de svagaste arbetsmarknaderna på grund av den utformning som propositionen har. Det är otillräckliga medel för att uppnå den målsättning som vi alla är eniga om. Det finns verkligen mer än en risk för att i de svagaste orterna målsättningen blir enbart fraser — en dimridå för att dölja vad som egentligen händer. Jag har framfört det här tidigare i dag och skall inte upprepa mig. Men det är helt otillräckliga medel för de svagaste orterna i deras konkurrens med de starkaste orterna inom stödområdet. Vi föreslår sju olika åtgärder för att förstärka områdena 5 och 6. Vi föreslår att de centrala delarna i de stora orterna i stödområdet skall sänkas för att man därmed skall uppnå en större skillnad mellan de bästa orterna som nu växer — i vissa fall mycket kraftigt — i förhållande till de svaga orterna som ständigt förlorar folk. Förlusten är så stor att det inte finns mycket mer att ta där. Anser Rolf Wirtén att man verkligen kan uppnå ett resultat med det här förslaget i de svagaste orterna? Enligt vår mening har de svagare orterna — trots att de får högre nominella bidrag — i konkurrensen med de starkare orterna fått sin situation försvagad. Det är ju väldigt olyckligt. Dessutom är det olyckligt att man har gått ifrån propositionens linje att i vissa fall dela kommunerna, som ju både sysselsättningutredningen och de kommunala och de regionala politikerna är inne på. Det vore närdemokrati att i den här frågan följa de lokala instanserna. Man skall inte låta mygleriet, portföljbärandet, vara ett medel i regionalpolitiken. Det har inte varit det tidigare, men nu skall det tydligen vara ett medel bland andra medel. Rörligheten berörde statsrådet något. Jag har också gjort det i mitt anförande. Folkpartiregeringen har ju föreslagit en reell förbättring och förstärkning av rörlighetspolitiken i förhållande till tidigare. Det motverkar i sak regionalpolitiken.

Herr talman! Jag delar arbetsmarknadsministerns uppfattning om den stora betydelse som utvecklingen på den offentliga sektorn liksom på tjänsteoch servicesektorn kommer att få framöver. Det är helt naturligt att de stora ökningarna av sysselsättningen uppkommer just på dessa områden, och det är givetvis oerhört angeläget och viktigt att det läggs regionalpolitiska aspekter på placeringen och på utformningen av arbetsplatserna för dessa grupper. När jag i mitt första anförande påtalade att arbetsmarknadsministern inte stod fast vid 1976 års riksdagsbeslut gällde det frågan om att regionalpolitiken bör få en mera decentralistisk inriktning. Studerar man arbetsmarknadsministerns proposition — framför allt då vad som står på s. 9, där de nuvarande målen och riktlinjerna för regionalpolitiken lämpligen borde ha angetts närmare — kan man inte finna att arbetsmarknadsministern med ett enda litet ord framhåller att regionalpolitiken framöver bör få en mer decentralistisk inriktning. Det var av denna anledning jag påtalade att arbetsmarknadsministern hade frångått 1976 års riksdagsbeslut. Jag är väl medveten om att det vid behandlingen 1976 gjordes en hel del förändringar i förhållande till den proposition som då framlagts. De tre icke-socialistiska partierna intog vid det tillfället en gemensam ställning, som jag nu tycker att regeringen har gått ifrån.

Herr talman! Jag kan instämma med Jan-lvan Nilsson i att det anförande som arbetsmarknadsministern höll här var okontroversiellt, och jag hade kanske inte väntat mig så mycket annat. Här har ju skett, som han slog fast, en uppföljning av den gamla politiken. Men i anledning av vissa motioner vill jag säga att jag tycker att man skall vara på det klara med att utskottet har gjort förbättringar och klargöranden i vissa frågor. Jag tänker på lokaliseringsdelegationen och industribyggandet — de frågorna är man alltså ense om. Vad jag särskilt vill poängtera är resultatet av de motioner som har gällt räntebefrielse och stöd utanför stödområdet. Detta är grundläggande för oss som inte har velat utöka själva stödområdet utan vill att det skall finnas möjligheter att ge stöd utanför detta område, när det uppstår problem i dessa sammanhang. Jag citerar ur utskottets skrivning: ”När det gäller inriktningen av stödet vill utskottet först stryka under att det även i framtiden är skogslänen och då särskilt de inre delarna därav som skall prioriteras. Den stödområdesindelning som utskottet längre fram i betänkandet tar ställning till innebär att denna inriktning bibehålls. Stödområdesindelningen får emellertid inte medföra att man utesluter regionalpolitiskt stöd utanför dessa områden. På samma sätt som hittills bör stöd utanför stödområdena kunna beviljas när det föreligger särskilda skäl.” Ett av de bästa medlen i detta sammanhang när det gäller kommuner som har legat utanför stödområdet har varit räntebefrielse. På s. 63 i utskottsbetänkandet tar vi upp hela denna fråga och säger: ”Myndigheterna bör kunna utnyttja denna möjlighet när det gäller särskilt angelägna projekt. I sista hand har regeringen dessutom möjlighet att, om det visar sig erforderligt, höja den övre gränsen för bl.a. avskrivningslån.” Jag tycker det är ganska viktigt att man har detta med i den framtida regionalpolitiken. Vi har ju problem även i södra Sverige och på andra håll, och vi har vissa problem när det gäller kommuner som vi nu inte vill ha delade. Jag vill bara stryka under detta i det här sammanhanget.
Herr talman! Med anledning av att arbetsmarknadsministern i sitt anförande uttalade att reservationerna inte innehåller särskilt mycket som är annorlunda i förhållande till propositionen vill jag ändå framhålla att dessa reservationer är allvarligt menade, och jag uppmanar verkligen arbetsmarknadsministern att läsa dem. Det finns betydande skillnader i synsättet. Vad vi har reagerat emot — vilket jag tidigare gett uttryck för i den här debatten — är slagsidan till förmån för selektiva åtgärder. Vi har bl.a. med vårt förslag om sänkning av arbetsgivaravgifterna — i det här fallet socialförsäkringsavgifterna — velat ge regionalpolitiken en betydligt bättre effekt än vad man når med de selektiva åtgärder som sysselsättningsutredningens majoritet och regeringen har föreslagit.

Herr talman! Låt mig börja bakifrån när jag kommenterar de repliker som har följt på mitt anförande. Först vill jag till Sten Svensson bara säga att jag inte tror att jag formulerade mig så att reservationerna inte innehöll förslag och tankar som var avvikande i förhållande till propositionen. Jag håller gärna med Sten Svensson om att visst finns det principiellt avvikande meningar i reservationerna. Men vad jag hävdade i mitt tidigare inlägg var närmast att utskottsmajoritetens klämmar i betänkandet ytterst litet avviker från propositionen. Det påståendet tycker jag fortfarande att jag helt kan stå fast vid. Utskottets vice ordförande Bengt Fagerlund tryckte på att det finns en möjlighet för regeringen att agera i de kommuner utanför stödområdena som temporärt eller mera långsiktigt kan komma i svårigheter. Jag är helt överens med Bengt Fagerlund om att den möjligheten finns och måste finnas. Den skall användas i verkligt akuta situationer. Om jag direkt får glida över till frågan om stödområdena och det som Jan-Ivan Nilsson och Arne Fransson anförde vill jag säga att det mot den bakgrund som Bengt Fagerlund har tecknat är oerhört viktigt att man inte låter stödområdet glida ut över praktiskt taget hela den svenska kartan, för då blir regionalpolitiken meningslös. Därför tycker jag, som jag sade i mitt huvudanförande, att utskottet har gjort en klok avvägning i fråga om indelningen i stödområden. I förhållande till propositionen har ju också mycket små förändringar skett i utskottsbehandlingen. Jag skulle möjligen vilja kommentera Arne Fransson på den här punkten. Han talade för vårt gemensamma län, Jönköpings län, och fann att några kommuner där behövde komma in i stödområdet. Samtidigt sade han att de kommuner som har bättre förutsättningar solidariskt måste hjälpa till att bära bördorna i de mer utsatta kommunerna. Jag tycker faktiskt, Arne Fransson, i likhet med länsstyrelsen i Jönköpings län att det i dag inte finns fog för att låta Nässjö fortsättningsvis vara stödområde. Det finns inte heller motiv för att föra in nya kommuner i Jönköpings län i sstödområdet. Jönköpings län är från arbetsmarknadspolitisk synpunkt ett så pass starkt län att det klarar sig ändå. Jag vill än en gång stryka under att det är viktigt att man icke går för långt i utvidgandet av stödområdet, för då motverkar man en av huvudeffekterna av regionalpolitiken. Arne Fransson tyckte att det fanns för litet skrivet om en decentralistisk regionalpolitik. Det är möjligt att man kan påstå det. Men termen är kanske inte alltid så kristallklar. Man måste snarare precisera vad man menar med decentralistisk regionalpolitik för att det skall bli en meningsfull debatt. Då tror jag, Arne Fransson, att det finns skäl att titta på vad det är för förslag som läggs i propositionen på den här punkten. Jag vill bara erinra om att länsplaneringsinstrumentet skjuts fram på ett mycket påtagligt sätt i regeringsförslaget. Glesbygdsstödet dubbleras för att hjälpa de mest utsatta områdena att sprida ut stödet så långt det över huvud taget går. Och vi har lokaliseringsstödets beslutsprocess, som också decentraliseras. Jag skulle kunna fortsätta att på det här sättet nämna konkreta förslag som visar att regeringen i fråga om decentralistisk regionalpolitik håller fast vid den ståndpunkt kring vilken vi skrev oss samman i 1976 års riksdag. Det är det konkreta innehållet — inte fraser — som är det väsentliga. Sedan ställde Jörn Svensson en central fråga, och den gällde vad regionaloch lokaliseringspolitiken egentligen ytterst syftar till. Vad är målet med denna politik? Jag har i propositionen redovisat det i ett avsnitt. Det gäller att i möjligaste mån skapa likvärdiga arbetsoch levnadsförhållanden i alla delar av landet. Och det låter ju vackert. Jag är medveten om att man visst kan driva den här frågan vidare som Jörn Svensson gör. Jag vet inte om det Jörn Svensson vill plädera för var att man hårdare skulle gå in och styra inom industrin och näringslivet — och inte fortsättningsvis acceptera den allt snabbare strukturomvandling som vi kunnat iaktta under senare år. Men jag kan tänka mig det. Jörn Svensson har ju ofta sådana tankar att statsmakten skall vara beredd att planera hårdare och även ta tag i problemen med direkt dirigering. Nu är det väl så att utvecklingen under 1970-talet har visat att det måste vara ett ökat samspel mellan statsmakten och ett fritt näringsliv. Jag tror att vi är beredda att acceptera det litet var. Å andra sidan — och Arne Fransson och jag har ju just diskuterat ett decentraliserat beslutsfattande — ligger det väl vikt i att man behåller de många besluten ute i samhället. Då menar jag inte bara de politiska besluten utan också alla de beslut som fattas inom näringslivet. Det bör alltså ske självständiga beslut inom den fria sektorn. Med den politiska filosofi jag står för hävdar jag att det är mycket viktigt att så kan ske även fortsättningsvis. Jag är direkt rädd för att man samlar för mycket beslutsmakt i en central politisk instans. Jag tror tvärtom på ramhushållningen, som innebär att statsmakten talar om inom vilka gränser det fria näringslivet får arbeta. Den innebär också att staten går in och korrigerar om något går snett och att staten går in med stödåtgärder när det behövs för att trygga sysselsättningen för människor som drabbas på ett orimligt sätt i en strukturomvandling. Jag tror nämligen, Jörn Svensson, att vi måste leva med de här strukturförändringarna i en snabbt föränderlig tid. Det gäller både samhällssektorn och näringslivet. En dynamisk ekonomi kräver helt enkelt fortlöpande omställningar av både industri och näringsliv. Med detta har jag försökt att något teckna hur jag ser på den här delen av problemet. Målformuleringarna tycker jag är tillräckligt klara i själva propositionen, och dem kan jag lämna därhän för tillfället.

Herr talman! Först till den fråga jag ställde till arbetsmarknadsministern. Vi går kanske något förbi varandra i resonemangen.

Jag vill berätta litet om bakgrunden till varför jag ställer frågan just så. När arbetsmarknadsministern inte var här förde vi vissa resonemang. Anledningen till att han inte var här i förmiddags är ju känd, och han är helt och fullt ursäktad för den sakens skull. I de resonemangen framförde jag en kritik av den statistiska bild som i huvudsak befolkningssiffrorna ger av utvecklingen. Genom de dämpade flyttningsrörelserna, som inte är ett resultat av att det blivit bättre i problemregionerna utan av att det blivit så mycket sämre i tidigare icke problemregioner så att flyttningen har stoppat upp, döljer den bilden det som jag menar kan utläsas från de mest relevanta delarna av statistiken, framför allt sysselsättningsstatistiken. Den döljer nämligen att det faktiskt finns allvarliga tendenser till ökade klyftor. Det gäller inte bara i des.k. skogslänen, som har tillhört de klassiska koloniala delarna av Sverige, utan det finns också tendenser till en — vad jag vill kalla — Bergslagskris. Vi har fått kroniskt depressiva tendenser också i den delen av landet liksom i den västsvenska varvsoch tekoregionen, ja t.o.m. i Malmöhus län, där industriutflyttning, kapitalflykt och varvsoch tekoindustriflykt också har slagit till. Vi tenderar alltså att få en utvidgning av regioner med specifika regionala problem av detta slag. Jag har försökt se detta i ett internationellt perspektiv, att det finns en tendens till ett sug och en koncentration mot EG-områdets centrala delar, som på olika sätt drabbar de områden som ligger i de västra, norra och södra delarna av Europas ytterkanter. Det må sedan gälla Syditalien, Bretagne, Skottland eller Norrland. Vi håller så att säga på att få ett Norrland i allt fler delar av Sverige — detta i förhållande till de stora centra i Västeuropa. Jag frågar: Skall vi tolerera den utvecklingen, och har vi några perspektiv för att möta den?

Herr talman! Centerns förslag innebär att vi utvidgar stödområdet med ca 20 kommuner. Jag tycker att Rolf Wirtén tappade det sakliga fotfästet på en gång när han sade att man inte kunde utbreda stödområdet över hela Sveriges karta. Men det är inte fråga om det. Vad vi föreslår är att en och annan kommun kommer in i stödgrupp 1 eller 2 och att vissa kommuner flyttas upp tillen högre stödgrupp — detta för att få bort obalanser inom regionen. Jag tror med bestä ndhet att det kan få betydelse för en bättre inomregional balans. Det påverkar inte grupperna 5 och 6, för vilka vi föreslår betydande resursförstärkningar. Jag har tidigare i dag sagi att jag tror att effekten av dem blir mångdubbel jämfört med propositionens förslag sammantaget med de förändringar som vi föreslår i fråga om gruppindelningen. Situationen är ödesdiger för många kommuner — det är inte ett för stort ord i sammanhanget. Vi måste göra någonting för att klara den. Går det mycket längre hamnar kommunerna i en situation som är nästan omöjlig att klara med regionalpolitiska medel. Det saknas helt enkelt unga människor för att företag skall finna det lockande att komma till dessa kommuner. Jag har också frågat varför vi inte kan satsa kraftigare på åtgärder som vi vet ger resultat. Vi vet att ett genomförande av vårt program i sju punkter ger resultat i de svagaste orterna. Det är ju ändå fråga om små penningbelopp i sammanhanget, men de avlastar samhället utgifter i andra avseenden. Det är alltså inte fråga om en ekonomisk nettokostnad för samhället. De åtgärder som regeringen och utskottsmajoriteten föreslår tror man kommer att ge effekt för Sorsele, Åsele och andra likartade kommuner. Jag befarar att det blir tvärtom. Avståndet mellan de stora orterna vid kusten och de bekymmersamma orterna i inlandet är för litet. Konkurrenskraften för de stora orterna förstärks genom propositionens förslag, trots att de svaga orterna nominellt får ett högre stöd. Det är det som är så betänkligt i sammanhanget tillsammans med att differentieringen inom de stora kommunerna skall ske genom direkta påtryckningar på beslutsfattare centralt och regionalt i olika situationer. Hade vi klara regler så skulle näringslivet veta vad som gäller. Man behövde då inte gå omkring med portföljen och på olika sätt försöka utöva påtryckningar. Jag beklagar det.